Herr talman! Martin Olsson tog upp något som ofta har förts fram, och därför tycker jag att det är lika bra att rensa luften. Det sägs att ni moderater varit med om att beställa en namnlag. Det är riktigt. Vi har sagt att den gamla namnlagen kan behöva fräschas upp i vissa avseenden. Martin Olsson återgav ett tidigare utskottsbetänkande, där vi beställde detta. Men vad man aldrig läser är den följande meningen. I den står nämligen: ”Enligt utskottets mening borde riksdagen däremot inte då göra några uttalanden angående den närmare utformningen av nya namnregler, eftersom regeringens ställningstagande i frågorna inte borde föregripas.” Vi har alltså icke på något sätt bundit oss. Jag förmodar att det är så i de flesta partier, att man arbetar så att man väl vet vad det är man sysslar med. Vi har alltså mycket noggrant gått igenom vad vi i moderata samlingspartiet tycker i namnfrågorna och tagit ställning till de skilda förslagen. Där föreligger enighet i partiet. Martin Olsson var inne på begränsningsreglerna och sade att utskottet har gjort en förbättring. Ja, det är riktigt, men det är ändå så att man fortfarande har regler som gör att även om syskonen nu får lika namn kan man senare byta. Fortfarande kan alltså fyra personer i en familj ha olika namn. Så återkommer Martin Olsson, och nu även jag, till frågan om barnets namn. Han talar hela tiden om valet mellan faderns och moderns namn. Men en avsevärd försämring i förhållande till den nuvarande lagen är ju att barnet icke får något namn vid födelsen. Tycker Martin Olsson att det är tillfredsställande? Ett barn skall väl få ett namn när det föds? Så är det faktiskt enligt nuvarande lag. Jag tror det är socialstyrelsen som har sagt att man finner den föreslagna ordningen ytterst stötande.
Herr talman! Jag erinrade om att utskottet var enigt 1971 om att beställa en utredning om namnlagen, liksom vi 1981 var eniga om att det borde framläggas ett förslag. Jag har inte betonat enigheten på det sättet att jag har velat hindra moderata samlingspartiet från att ha en uppfattning i frågan, utan det var mera ett återgivande av bakgrunden. Regeringen har följt riksdagens intentioner härvidlag och framlagt ett förslag på grundval av utredningsförslag och remissyttranden. Och det skall vi inte lasta regeringen Sedan har vi i utskottet — anser ändå tre av partierna — förbättrat förslaget. Jag hoppas att Inger Lindquist inte har någonting emot att riksdagen som lagstiftande organ är aktiv och inte enbart ett transportkompani, som ser det som en självklarhet att på alla punkter bifalla regeringens förslag. Det är väl nyttigt att frågor behandlas noggrant och att man inte är prestigebunden, oberoende av vilket parti som är regeringsparti och har framlagt propositionen? Beträffande innehållet i lagstiftningen är det väl främst två saker som Inger Lindquist inriktar sig på: vad människor skall heta när de gifter sig och vad barnen skall heta. Jag frågar åter Inger Lindquist: Vad är det för fel på det förslag som nu föreligger och på den lagtext som vi alla kan läsa i 9 och 10 §§ om valfrihet för människor som skall gifta sig, om de vill ha den enes eller den andres namn som gemensamt efternamn eller om de anser det lämpligare att ha kvar var och en sitt namn? Att var och en behåller sitt namn förekommer redan nu bland åtskilliga som gifter sig, och det är särskilt markant när giftermålsåldern är relativt hög jämfört med tidigare, eftersom människor blivit mer kända under sitt namn som gift. Vi har såvitt jag vet även ledamöter av denna kammaren som har gift sig och behållit sitt namn. Ett behov av att denna möjlighet öppnas finns således. Varför skall man då göra det mera komplicerat? Skall det inte räcka med en enkel anmälan, senast i samband med vigseln, om vad man vill heta?Jag hoppas att Inger Lindquist ändå anser att det är ett plus att vi har begränsat bytesrätten under äktenskapen på ett visst sätt. När det gäller barnen vill jag säga följande. Det har diskuterats om det är lämpligt att barns namnfråga hålls svävande så länge — sex månader enligt propositionen. Det är därför som vi har förkortat tiden till tre månader. Men, Inger Lindquist, är det bättre att barnet automatiskt vid födelsen får moderns namn när föräldrarna har olika namn men att man måste lämna ett meddelande om namnbyte ifall barnet eventuellt skulle få faderns namn? Är det inte bättre ur barnets, föräldrarnas och hela familjens synpunkt att man även då föräldrarna har olika namn har rätt att välja vilket namn man vill ge barnet?
Herr talman! Först detta om barnets namn. Martin Olsson bemöter inte det jag sade, att det är så viktigt att barnet har ett namn vid födelsen. Det är faktiskt så att barnet kanske inte tas om hand av sina föräldrar. Barnet kan komma in på hem för att vårdas, det kan ligga kvar på sjukhus osv. Jag tycker att det är viktigt att barnet har ett namn vid födelsen. Jag har redan sagt att jag tycker att barnet skall få faderns namn. Jag har mycket noggrant redogjort för skälen till det. Att fadern och det lilla barnet vid födelsen får en samhörighetsoch gemenskapskänsla är viktigt kanske för barnets hela uppväxttid. Sedan säger Martin Olsson att han förvånar sig över att jag tycker att partierna skulle liksom vara något slags transportkompani. Jag förstår verkligen inte den invändningen, för jag har alltid motsatt mig att man på något sätt skulle sitta i utskottet och bara ingå i ett transportkompani. Det kan man verkligen inte påstå att vi moderater har hävdat. Vi har tvärtom sagt att hela förslaget skall transporteras tillbaka till regeringen. Sedan skall regeringen transportera ett nytt och bättre förslag till riksdagen. Martin Olsson säger att vi i utskottet arbetar så noggrant. Det gäller huvudsakligen de partier som har kommit överens om betänkandets utformning. Jag skulle vilja fråga — om Martin Olsson nu särskilt framhäver noggrannheten — följande: Hur går det ihop att ni inte skickar detta till lagrådet? Kan man säga att man är noggrann i ett så svårt lagstiftningsarbete, när man inte låter lagrådet granska de resultat som man kommit fram till? Det anser jag inte att man kan säga.

Herr talman! Först detta om transportkompani. Majoriteten i utskottet anser att utskottet är kapabelt att bättra på regeringsförslagen när man finner anledning till det. Moderaterna tycker att man skall avstyrka förslagen och skicka dem tillbaka till regeringen. Vi tror på riksdagens och riksdagsutskottens kompetens härvidlag. Vad gäller remiss till lagrådet har det diskuterats tidigare i dag. Jag vill bara erinra om att det förslag i propositionen som föreligger har granskats av lagrådet. Huvuddelen av principerna i propositionen finns ju kvar. De ändringar som har gjorts är låt mig säga smärre förbättringar som vi inte bedömt vara av den karaktären att det skulle ha behövt göras en lagrådsgranskning. Sedan till frågan om vad barnen skall heta. Vi måste se förhållandena som de är. Vi kan tycka att det är för få som ingår äktenskap, för många som bor tillsammans och får barn utan att vara gifta med varandra. Men det är en helt annan sak. Faktum är att ca 40 96 av de barn som föds i vårt land föds av föräldrar som inte är gifta och följaktligen inte har gemensamt namn. 40 96 av antalet födda barn är ungefär 35 000 barn per år. På något sätt måste vi lösa namnfrågan för dem. F.n. får de automatiskt moderns namn från födelsen. Enligt det framlagda förslaget har föräldrarna tre månader på sig att välja namn. Annars får barnen moderns namn. Tycker Inger Lindquist att det är fel att mani de fallen låter barnet få faderns namn? Inger Lindquist kan ju aldrig på allvar mena att de automatiskt skall få faderns namn. Det är ju omöjligt att få det från födelsen, eftersom det fordras faderskapsfastställelse när föräldrarna inte är gifta. Det tar många gånger inemot tre månader. Sedan har vi den lilla gruppen där föräldrarna är gifta med varandra men har var sitt namn. I de fallen vore det självfallet tänkbart att barnen automatiskt skulle få faderns namn, men för att det inte skall vara någon särbehandling tycker vi att det är riktigt att de får moderns namn — i den mån föräldrarna inte gör någon anmälan, vilket torde bli endast undantag. När det gäller frågan om barnens namn får vi vidare komma ihåg att det — genom de ändringar lagutskottet har föreslagit och som innebär att helsyskon alltid skall ha samma namn — blir fler barn som automatiskt får sin namnfråga löst i samband med födelsen. Jag gissar att mer än 10 000 av de 35 000 barn som föds och har föräldrar som inte är gifta med varandra föds som andra eller tredje barn. Genom de ändringar som lagutskottet har föreslagit får
Herr talman! Det är sannolikt sista gången jag deltar i någon debatt här i Sveriges riksdag — och att då få diskutera en lagstiftning som fått en så pass bra utformning som den nu föreslagna, och som dessutom berör alla medborgare någon gång, känns bra. Namnen — både föroch efternamnet — är viktiga för oss alla. Därför måste reglerna vara så utformade att man undviker alltför mycket byråkrati i samband med namnfrågornas behandling. Jag behöver inte nu göra någon ytterligare genomgång av förslaget eller ge någon ytterligare motivering för utskottets betänkande. De föregående talarna har på ett utmärkt sätt motiverat utskottets förslag. Jag vill i stället ägna de här minuterna åt att ge några bilder ur verkliga livet, som visar hur egendomligt den nuvarande namnlagen understundom verkar. Den första bilden gäller en man som jag mötte förra helgen och som frågade mig hur det går med den nya namnlagen. Han berättade att ett par makar hade ett par barn som kommit från ett annat land. De hade förnamn som för oss svenskar låter ovanliga, och sådant är inte lätt för barn. De svenska föräldrarna ville därför, för barnens skull, att dessa skulle få svenska förnamn. På pastorsexpeditionen fick de emellertid avslag på sin begäran. Enda möjligheten att få lägga till ett nytt förnamn var i samband med dop enligt svenska kyrkans ordning eller motsvarande förrättning. Då de här föräldrarna inte ansåg att barndop står i överensstämmelse med deras bibeltolkning ville de icke döpa sina barn enligt svenska kyrkans ordning, och därför fick de avslag på sin begäran att få nya förnamn införda i kyrkboken. De hade överklagat beslutet hos domkapitlet men också där fått avslag. Jag gav mannen rekommendationen att man nu skulle lägga ned talan i avvaktan på den nya lag som vi står i beredskap att antaga och anförde att de i stället den 2 januari 1983 skulle kunna få de här barnens svenska förnamn införda i kyrkboken genom en enkel anmälan. Ja, herr talman, det här är en bild ur livet, som visar svagheten i den nuvarande namnlagen. Den här bilden visar också tyvärr att dop enligt svenska kyrkans ordning fortfarande till icke ringa del även är en namngivningsakt. Detta innebär också en inskränkning i vår religionsfrihet. Jag tror inte att man inom svenska kyrkan är nöjd med den här situationen utan att man gärna ser den förbättring som den nya lagen innebär. Det är uppenbarligen bara moderata samlingspartiet som anser att vi skall ha den här religionsfrihetsinskränkningen kvar i vår lagstiftning, i namnlagen. De vill ju inte ha någon ny lag. De har yrkat avslag på propositionen. Den andra bilden, herr talman, gäller följande. Vi är väl flera i lagutskottet som fått brev under den tid vi behandlat det här lagstiftningsärendet. Ett av de brev som jag fick häromdagen kan vara värt att något kommentera. En dam hade fått avslag på sin, som hon tyckte, rimliga begäran att få ta sin mors förnamn och med tillägget ”dotter” bilda ett nytt efternamn. Det hade hon fått avslag på, eftersom den nuvarande lagen inte ger den möjligheten. Hon tyckte att detta var tråkigt och hoppades att vårt nya lagförslag skulle ge henne den här möjligheten. Jag kunde svara henne att vårt förslag skulle göra det möjligt för henne att få anta ett sådant nybildat efternamn. Jag rekommenderade henne att efter den 1 januari 1983 inge en ny ansökan, förutsatt att riksdagen antar lagutskottets förslag. Och jag tillade: Med hänsyn till att både socialdemokraterna och centerpartiet, tillsammans med folkpartiet, står bakom förslaget, och att det således är bara moderaterna som är motståndare till den här liberaliseringen, har jag anledning tro att förslaget skall gå igenom. Herr talman! På det här sättet skulle man kunna ge många exempel på människor som med förväntan avvaktar vårt beslut. Att moderaterna nu yrkar avslag på förslaget kan naturligtvis tolkas på olika sätt. Antingen har man en så djupt konservativ uppfattning att varje liberaliseringsförslag uppfattas som en rasering av samhällets grundvalar eller också inser man kanske att man så att säga har trampat i klaveret och — som någon har sagt — inte kan dra ut foten ur klaveret, för då låter det ännu värre. Vilken tolkning som är den rätta spelar kanske i och för sig ingen roll. Herr talman! Jag har ett stycke i mitt manuskript som jag egentligen hade tänkt att hoppa över, men med hänsyn till Inger Lindquists senaste inlägg är jag tvungen att ta med det med risk att jag med någon minut överskrider den anmälda tiden. Det är nämligen på det sättet att moderaterna, för att få sin ekvation att gå ihop, t.o.m. har uteslutit en viktig mening, när de i sin reservation försöker återge vad vi här i riksdagen tidigare har varit med om att enhälligt besluta. Som det mycket riktigt står i lagutskottets betänkande på.

Detta är, enligt min mening, signifikativt. Hade moderaterna tagit med hela citatet, skulle deras avslagsyrkande framstå i den egendomliga dager som yrkandet verkligen förtjänar. Herr talman! Låt mig också få ta en tredje bild. Även den kan på sitt sätt belysa den nuvarande lagens egendomliga konsekvenser. En utredning inom handelsdepartementets område lade förra året fram betänkandet Grundlag och tullag. Utredaren, rättschefen Bergstrand, anför på s. 11 i betänkandet att när regeringen fastställde direktiven för utredningen ”anförde handelsminister Linder”, etc. Man studsar ju till när man läser detta. Handelsministern hette ju Burenstam-Linder.

Den medger ju inte en sådan här namnkombination, dvs. ett mellannamn. Det är väl i och för sig hans ensak, men nog förefaller det egendomligt att moderaterna inte vill vara med och göra sådana förändringar att deras förre vice ordförande herr Burenstam Linder kan få bära hela sitt efternamn med stöd av namnlagen. Tar riksdagen i dag lagutskottets förslag blir det, såvitt jag förstår, möjligt även för herr Burenstam Linder att med rätt bära sitt namn. Ja, herr talman, fler exempel på egendomligheter i den nuvarande namnlagen skulle i och för sig kunna anföras, men det viktiga är att vi nu antar en ny lag i enlighet med lagutskottets betänkande. Vad som dock är uppseendeväckande är den vilseledande information om den nya namnlagen och dess tillkomst som förekommer i en del tidningar och som också har förekommit från moderata samlingspartiet. Man kan fråga sig varifrån all den här felaktiga informationen härstammar. I varje fall kan den inte ha utgått från de tre partier som vill genomföra förslaget. Låt mig bara ta ett enda litet exempel. I Örnsköldsviks Allehanda för den 27 maj skriver ledarskribenten under rubriken Det olyckliga namnförslaget: ”Det allra märkligaste är dock handläggningen av ärendet. Utskottsbetänkandet håller nu skyndsamt på att utarbetas för att kunna behandlas av riksdagen den första juni — om fem dagar. Lagutskottet börjar justeringsarbetet först i denna vecka. Betänkandet hinner alltså inte komma i tryck och bli tillgängligt för allmänheten förrän ärendet redan har avgjorts i riksdagen.” Om det vore på det här sättet skulle man ha förståelse för tidningens rubrik. Men så är det ju inte. Jag har bett lagutskottets kansli att ta fram det tidsschema som gäller för det här ärendet, och det är följande — lyssna nu, mina vänner: Den 19 mars 1982 lades propositionen på riksdagens bord. Den 2 april gick motionstiden ut. Den 15 april började utskottet sin behandling av ärendet. Den 18 maj slutjusterades ärendet i utskottet och i dag den 1 juni behandlas det här i kammaren. Var och en märker ju att det här är precis den ordning som gäller för flertalet av de propositioner som vi har att behandla här i riksdagen. Att då, som man har gjort och gör från moderat håll, påstå att arbetet har skett under mycket stor brådska är felaktigt och därtill ägnat att underbygga allmänhetens misstro mot vårt lagstiftningsarbete. Och det kan väl ingen vara betjänt av. Vi måste i stället alla hjälpas åt att få ut en riktig information om riksdagsarbetet. Tyvärr måste jag konstatera att moderaterna i utskottet har konstrat på olika sätt. När de inte fick gehör för sitt avstyrkande, krävde de att ärendet skulle skjutas till hösten. Och när de inte heller fick gehör för detta krav, begärde de att ärendet skulle underställas lagrådet. Och nu, när de står inför risken att förlora allt, föreslår de återremiss till utskottet trots att ärendet har fått den behandling som är regel här i riksdagen. Jag undrar vad som skulle bli konsekvensen om riksdagen skulle gå in på den här nya linjen och återförvisa ärenden som i sedvanlig ordning har behandlats och beretts men som har gått något parti emot. Jag vill på det kraftigaste tillbakavisa det här intrigspelet från moderaterna. Jag yrkar avslag på detta återremissyrkande. Alltsammans är bara förhalningsmanövrer och uttryck för en oseriös behandling av ett lagstiftningsärende, och detta måste jag djupt beklaga. Jag har slutligen, herr talman, bara den förhoppningen att det namnlagsförslag som vi nu går att fastställa skall visa sig motsvara de förväntningar som många människor har haft anledning att ställa.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

Herr talman! Jag tycker faktiskt att det var rätt allvarligt att så många medlemmar i folkpartiet ville instämma i uttalandet att moderaterna gör sig skyldiga till intrigspel och oseriös behandling av ett ärende i lagutskottet. Det tycker jag icke de skulle ha gjort. Det var bra att Bernt Ekinge läste upp vilken tid vi har haft på oss för att behandla detta ärende. Därav framgår mycket tydligt att det är otroligt kort tid för att syssla med så komplicerade frågor. Jag har understrukit upprepade gånger att det är ett svårt lagstiftningsområde som vi är inne på, ett av de svåraste i civilrätten. Det är tydligt och klart att det har varit alldeles för kort tid. Jag är glad över att tillhöra ett parti som kan ta ställning och säga att så gör man inte. Vi har ett ansvar inför våra väljare. Den lagstiftning som vi skiljer oss från skall vara bra och riktig. Vi skall ha överblickat konsekvenserna av den lagstiftningen. Så har inte skett i det här fallet. Jag tycker att det är en ytterst seriös behandling från vår sida i utskottet. När blev det rätt att säga att man konstrar om man begär att lagrådet skall yttra sig? Vad är det för ett ordval? Sedan tror tydligen Bernt Ekinge på konspirationer. Han säger att det är så konstigt att moderaterna inte har velat stå för något som är skrivet på s. 6 — det står inte i moderaternas reservation. Mot det vill jag invända att det faktiskt är så, Bernt Ekinge, att vi moderater är med om utskottets skrivning också på s. 6 där den här meningen står. Det kan väl inte vara särskilt konspiratoriskt. Nej, jag tycker att Bernt Ekinge helt har skjutit över målet när han har yttrat sigi detta sammanhang. Han har dragit upp en mängd fall som kan vara menliga enligt den nu gällande namnlagen. Det är också därför som vi har sagt att man skall se över namnlagen. Vi har ju ställt oss bakom det kravet. Men vi kunde aldrig tro att vi skulle få en sådan namnlag som vi nu har fått. Jag tycker att Bernt Ekinge skall vara försiktig när han säger att svenska kyrkan med så stor iver ser fram mot den förbättring som den här namnlagen tillskapar. Det finns väl få som har varit så aktiva som man varit just från kyrkligt håll när man har uttryckt sin oro. Det är ju kyrkans företrädare som skall syssla med den här namnlagen.

Herr talman! Jag kan förstå att Inger Lindquist uppfattade min kritik som hård. Det var den givetvis, och det finns anledning till det. Jag menar alltså att om man beträder sådana vägar som moderata samlingspartiet har beträtt i den här frågan, då måste man vara beredd på att få hård kritik. Det var otroligt kort tid, vidhåller Inger Lindquist. Från den 19 mars 1982 till den 1 juni 1982 för ett lagstiftningsarbete, som grundar sig på en utredning jämte remissutlåtanden, är det kort tid? Ja, det säger man när man inte vill någonting. Vill man ingenting, skjuter man fram sådana här skäl. Ingen i denna kammare anser att tiden från den 19 mars till den 1 juni är en osedvanligt kort tid för ett riksdagsärende. Det vill jag verkligen slå fast. I motionen från moderata samlingspartiet med Gösta Bohman som första namn begärde man inte någonting annat än avslag. Där fanns inte ett ord om att man ville ha ett nytt förslag utan bara ett yrkande om avslag. Sedan moderaterna hade upptäckt att det var galet att göra på det sättet, frågade de: Kan vi inte skjuta ärendet till hösten? När de märkte att det inom olika partier fanns ett engagemang i denna fråga, sade de: Förslaget bör åtminstone gå till lagrådet. Då blir det ändå höst. Eftersom det inte gick säger moderaterna nu: Låt oss försöka få ärendet bordlagt och återremitterat. Jag anser detta vara intrigspel. Det kan inte kallas för någonting annat. Men vi var med i utskottet, sade Inger Lindquist. Det framgår på s. 6 i utskottets betänkande. Ja, det var ju det jag visade. Man så att säga ville markera att man tog bort den meningen ur sin reservation bara för att därmed få legitimitet för sitt avslagsyrkande. I annat fall hade det framstått på det egendomliga sätt som jag här antydde. Till sist vill jag beträffande svenska kyrkan säga att förnamn får tilläggas endast i samband med dop enligt svenska kyrkans ordning eller motsvarande förrättning. Att man har denna tolkning inom svenska kyrkan, som gör att många människor upplever det såsom en religionsfrihetsinskränkning, är ofrånkomligt. Det var detta jag talade om. En sådan religionsfrihetsinskränkning, som baserar sig på namnlagen och gör dopet till en namngivningsakt, tror jag inte att någon inom svenska kyrkan vill bekämpa.

Herr talman! Jag har aldrig tidigare märkt att Bernt Ekinge har sådana konspiratoriska anlag. Vad vi än gör från moderat håll är det någonting lurt med det, tror han. Men det kan möjligen vara så att vi tycker att det är viktigt med bra lagar och att vi värnar om lagstiftningen. Så enkelt kan det vara, Bernt Ekinge. Bernt Ekinge påstår att moderaterna har handlat på detta sätt, därför att de inte vill någonting. Hur kan han säga så efter att ha lyssnat på mig? Jag förmodar att Bernt Ekinge har suttit här i kammaren. Jag har upprepade gånger i denna talarstol berättat vad moderaterna vill. Antingen har Bernt Ekinge inte lyssnat, eller också begriper han inte vad jag säger. Det är lika illa i båda fallen. De flesta som har suttit här och lyssnat fattar vad moderaterna vill i detta sammanhang. Vi villinte ha denna namnlag. Skälen härtill har jag upprepade gånger redogjort för. Jag tänker inte upprepa dem nu igen. Vi vill alltså ingenting, sade Bernt Ekinge. Men ett yrkande om avslag, är det inte tydligt nog? Det säger väl en hel del. Det var vad vi yrkade i vår partimotion. Jag tycker att Bernt Ekinge borde förklara varför han har så bråttom med detta förslag. Varför är det så viktigt att detta ärende avgörs nu? Det har utretts i 10 år, och nu skall vi på några månader få fram denna lag. Är det rimligt? Nej, det är det verkligen inte. Är Bernt Ekinge rädd för all den kritik som har kommit fram? Är det därför som Bernt Ekinge tycker att det nu är tid? Vi tar lagen, så tystar vi den allmänna debatten, tycks han resonera. Jag tycker tvärtom att det hade varit värdefullt om vi hade skjutit på ärendet. Debatten hade kunnat fortgå. Vi hade kunnat gå igenom de konsekvenser som uppstår av dessa lagändringar. Vi hart.ex. inte alls hunnit att sätta upp en massa exempel, som namnlagsutredningen gjorde — om man gör si eller så, blir det så. Det här är komplicerat. Det är svårt, och det finns inga skäl i världen att hafsa ifrån sig detta arbete.

Herr talman! Det räcker inte, Inger Lindquist, att säga: Vi har andra principer. Man måste klargöra vilka de är. Nu kom precis samma replik till mig som tidigare till Lennart Andersson: Ni har inte lyssnat, ni har inte velat förstå eller kunnat förstå, osv. Vad vi har förstått är att moderata samlingspartiet har lagt fram en motion som yrkar avslag. Den måste tolkas så att man inte vill ha någon ändring. Det är ju självklart, för annars skulle väl moderata samlingspartiet ha fört fram några idéer om hur lagstiftningen skulle se ut. I stället säger man bara: Nej, det skall regeringen göra. Det är nog på det sättet att moderaterna gömmer sig bakom ett luddigt tal om andra principer. Det må vara hänt, men jag är osäker på om det finns så mycket mer än principen om att bevara det bestående och inte göra några ändringar. Jag respekterar en sådan konservativ uppfattning, men jag hade inte trott att Inger Lindquist var så fruktansvärt förälskad i den. Är det något lurt med det här? Ja, det är klart att det blir det ju på något sätt när man uppträder så som moderaterna har gjort i den här frågan. Det är väl alldeles självklart, när det ena skälet staplas på det andra för att skjuta på avgörandet av ett ärende som har beretts, som har behandlats på samma sätt som varje annat förslag. Om det skall riksdagen säga: Det skjuter vi till hösten. Det vore ofint mot riksdagen och en nedvärdering av den att kammaren inte behandlade ett ärende som är färdigberett inom utskottet. Vad som står kvar när man granskar vad som sagts från ert håll här under debatten, Inger Lindquist, är nog att vad ni vill bevara är mannens överhöghet. Den måste till varje pris finnas kvar. Det är det intryck vi har. Jag beklagar att moderata samlingspartiet inte har kommit längre i den här frågan.

Herr talman! För att travestera Martin Ljung: Nu skall jag berätta vad jag tycker om förslaget till ny namnlag. Om detta förslag tycker jag inte. Namnlagsutredningen fick en i många fall förödande kritik, bl.a. från patentoch registreringsverket, som dagligen sysslar med de här frågorna. Därefter omarbetades utredningens förslag i departementet, och den proposition som blev resultatet har sedan omarbetats på flera punkter av lagutskottet. Även om jag måste ge lagutskottet den elogen att väsentligt ha bidragit till en förbättring av propositionen, tycker jag fortfarande att många av förslagen till ändring av nuvarande namnregler är olämpliga och alltför långtgående. Man skjuter mygg med kanoner, eller för att tala allvar: Man river upp alltför mycket av gamla namntraditioner för några få riktiga förändringar. I motion 2416 har jag och fem andra centerpartister fem olika yrkanden. Två av dem har utskottet gått till mötes, nämligen att helsyskon skall ha samma efternamn och att det skall bli något lättare att fortsätta den gamla seden med patronymikon. Även om jag inte är helt till freds med skrivningen, tänkte jag inte orda mer om dessa två punkter nu. Våra andra yrkanden har vi inte fått gehör för. De huvudregler lagutskottet nu föreslår är i huvudsak likadana som i den kritiserade propositionen. Vi motionärer anser i yrkande 1 att huvudregeln fortfarande bör vara att kvinnan vid vigseln förvärvar mannens släktnamn. I denna vår åsikt har vi stöd av 64 92 av de tillfrågade i en undersökning som namnlagsutredningen lät göra. Jag är alltså i gott sällskap när jag nu vidhåller att detta även i framtiden bör vara huvudregeln. Vill mannen anta hustruns släktnamn bör det räcka med en anmälan till pastorsämbetet härom. Likaså bör det räcka med en anmälan till denna instans, om vardera maken vill behålla sitt släktnamn även efter vigsel. I yrkande 2 anser vi motionärer att barn i äktenskap, där föräldrarna har olika efternamn, automatiskt bör få faderns efternamn. Detta skall alltså fortfarande vara huvudregeln. Det skall dock stå föräldrarna fritt att inom en viss tid till pastorsämbetet anmäla att de önskar att barnet skall bära moderns efternamn. Går lagutskottets förslag igenom innebär det att vi går ifrån den gamla regeln att barn födda i ett äktenskap automatiskt får faderns efternamn. I stället får barnen automatiskt moderns efternamn, dvs. om föräldrarna har olika efternamn och ingen anmälan görs. Vill föräldrarna att barnet skall ha faderns släktnamn måste detta anmälas till pastorsexpeditionen inom tre månader. Man vänder alltså helt upp och ner på gamla namntraditioner, och det tycker jag är ytterligt beklagligt. Om det nu är jämställdhet man eftersträvar blir den ju inte ett enda dugg större av att man på detta sätt kastar om reglerna. Alltså anser jag att huvudregeln även i framtiden bör vara att barn födda i äktenskap får faderns efternamn. Reservanterna skriver att jämställdhetsaspekter inte i varje läge ensamt bör få påverka lagstiftningens utformning. Också andra väsentliga synpunkter måste få vägas in. Genom propositionens förslag om namn och namnval har det tagits alltför stor hänsyn till jämställdhetsaspekterna på bekostnad av värdet av namnstabilitet, anser reservanterna. Jag instämmer helt. ”Även om vissa enskilda reformförslag i och för sig hade kunnat godtas anser utskottet sammanfattningsvis att propositionens förslag till ny namnlag utformats så att det inte kan läggas till grund för lagstiftning. Riksdagen bör begära ett nytt förslag som innebär mindre långtgående förändringar och i vilket nu gällande huvudprinciper för namngemenskap inom familjen bibehålls.” Jag delar även denna uppfattning, men med den markeringen att det finns enskilda reformförslag som inte bara bör godtas utan som också är önskvärda. Sådana förändringar går dock att genomföra utan så långtgående förändringar i gamla namntraditioner som nu föreslås. Dessutom är utskottet inte särskilt konsekvent i alla sina ställningstaganden. Man börjar betänkandet med att tala om att förslaget till ny namnlag kännetecknas av att det ger betydligt större utrymme än 1963 års namnlag åt den enskilde själv att bestämma vilket namn han eller hon skall ha. Men så stor frihet vill man inte ge, att det i fortsättningen skall bli lagligt att ha ett bindestreck mellan Wohlin och Andersson. Tala om att sila mygg och svälja kameler! Lagutskottets förslag om att, i strid mot en överväldigande folkopinions önskemål, ändra de nu gällande huvudreglerna om att hustrun och barnen automatiskt får faderns efternamn till sin motsats, nämligen att makarna utan anmälan behåller var och en sitt efternamn och att barnen får moderns efternamn, anser jag ytterst beklagligt. Det tillgodoser inte punkterna 1 och 2 i motion 2416. Därför yrkar jag också, i likhet med Inger Lindquist, i första hand återremiss av ärendet och i andra hand bifall till reservationen.

Herr talman! Jag skulle vilja orda något om den föreslagna principen när det gäller släktnamn vid äktenskapets ingående. ”Ingen kan väl påstå att det för upprätthållande av familjens eller hemmets enhet skulle vara absolut nödvändigt att bägge makarna har samma släktnamn.” ”För min del anser jag att bibehålla det namn man en gång fått bör vara vars och ens, varje kvinnas liksom också varje mans, rättighet. Det har så varit och det bör så förbli.” Detta är citat från en annan namnlagsdebatt, som ägde rum i riksdagen 1920, dvs. för 62 år sedan. Förslaget var då att kvinnan skulle ta mannens namn. Opponenterna hävdade kvinnornas släktkänsla. Detta argument bemöttes med följande ord: ”Men under de senaste åren har denna släktkänsla allt mera dunstat bort.” Det är med andra ord inte mycket nytt under solen. Det kan man konstatera när man läser gamla riksdagsprotokoll. Och vi som hävdat kvinnans ställning i namnlagen är inte särskilt radikala. Tvärtom är det vi som är mer traditionsbundna. Därför är det förvånande att det har hävdats att den nya namnlagen skulle bryta traditioner. Att vi inte bryter några traditioner vittnar inte minst riksdagsdebatten från 1920 om. Lagen om att kvinnor skulle ta männens namn är inte äldre än att mormödrarna och farmödrarna till ossi denna kammare harlevt med en annan namnlagstradition än den som nu gäller. Inger Lindquist har i olika sammanhang menat att jämställdheten måste ge vika, dvs. att gifta kvinnor skall fortsätta att ta mannens namn enligt den huvudregel som nu gäller. Jag trodde att Inger Lindquist i sitt arbete i prostitutionsutredningen hade lärt sig att jämställdheten faktiskt är en mycket viktig princip, som det är angeläget att slåss för, om man vill ha förändring på många andra områden i samhället som berör de sociala problemen. Jag skall inte uppta särskilt mycket av kammarens tid, utan vill till slut tacka utskottet för tillstyrkandet av min motion om barns rätt att bära båda föräldrarnas namn i kombinationen mellannamn och släktnamn. Den möjligheten kan komma att underlätta situationen för barn till frånskilda föräldrar liksom för föräldrar som själva är frånskilda, men också för andra. Jag tackar utskottet och yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har begärt ordet på grund av Anna Wohlin-Anderssons inlägg. Det väcktes åtskilliga motioner med anledning av propositionen. Jag och 15 medmotionärer svarar för en av dessa. Men i mina anföranden har jag inte på något sätt berört själva motionsyrkandena, utan jag har talat om vad utskottet totalt sett har resonerat sig fram till. Till grund för våra överläggningar i utskottet har även motion nr 2416 av Anna Wohlin-Andersson m.fl. legat. Jag tycker att Anna Wohlin-Andersson egentligen har blivit tillgodosedd på flera viktiga punkter. Det var värdefullt att hon och hennes medmotionärer tog upp frågan om att man skall kunna bilda efternamn av faderns eller moderns förnamn med tillägget son eller dotter. Det yrkandet har vi tillgodosett genom att öka dessa möjligheter jämfört med nuvarande lagstiftning och jämfört med propositionens förslag. Vi har också tillstyrkt yrkande 3 — jag följer motionens numrering — om att helsyskon skall ha samma efternamn. Det är en ändring jämfört med propositionen. På dessa två punkter av fem i motionen har vi helt tillgodosett Anna Wohlin-Andersson. Det femte yrkandet gäller att man skall få ha ett streck mellan mellannamn och efternamn. Det är en rent praktisk sak. Man får inte bilda ”dubbelefternamn” enligt nuvarande namnlag och inte heller enligt det förslag som här framläggs. Man skall ha ett efternamn, men man kan även ha ett s.k. mellannamn. Dels kan barn ha den ena förälderns namn som mellannamn, dels kan gifta ha sitt namn som ogift som mellannamn. Mellan mellannamn och efternamn skall det alltså inte vara något bindestreck, och jag hoppas att det inte är en stor sak. Det har tidigare talats om förre handelsministern Staffan Burenstam Linder, och vi kan ta honom som exempel. Han heter Staffan Linder och har Burenstam som mellannamn. I ett register skulle han återfinnas under Linder, varefter det skulle stå Burenstam, Staffan. Jag hoppas att Anna Wohlin-Andersson kan nöja sig med detta. Vi har ju utvidgat möjligheten att ha mellannamn jämfört med propositionens förslag, eftersom det i många fall kan finnas skäl till det. När det gäller de båda andra yrkandena har vi inte kunnat tillgodose Anna Wohlin-Anderssons och hennes medmotionärers synpunkter att kvinnan vid vigseln automatiskt skall få mannens släktnamn. Vi tycker att vi kan överlämna åt människor att själva anmäla om de vill ha mannens eller kvinnans namn, eller om de vill ha kvar var sitt namn. Jag tror för egen del att en överväldigande majoritet under lång tid kommer att anse att det hittillsvarande namnskicket är det lämpligaste och kommer att välja mannens namn, utan att detta framhävs som huvudregel. Jag tror inte att lagstiftarna behöver ha en pekpinne för människorna i detta fall, utan vi kan gott och väl överlämna åt de enskilda blivande makarna att diskutera sig fram till vilket namn de vill ha, utan att det som f. n. skall behöva medföra några administrativa svårigheter om de vill ha en annan ordning än den nuvarande med mannens efternamn. I det andra yrkandet i motionen föreslås ”att riksdagen beslutar att barn i äktenskap där föräldrarna har olika efternamn får faderns efternamn såvida icke föräldrarna anmäler till pastorsämbetet att barnet skall ha moderns efternamn eller efternamn hon burit som ogift”. Den grupp som Anna Wohlin-Andersson här tar upp är enbart den grupp föräldrar som är gifta men har olika efternamn. Om föräldrarna är gifta och har gemensamt efternamn, får barnet enligt lagförslaget automatiskt det gemensamma efternamnet. Om föräldrarna har olika namn har de att inom tre månader välja vilket namn barnet skall ha. Om de mot förmodan inte gör någon anmälan till myndigheten, får barnet moderns efternamn. På detta sätt likabehandlas de 40 20 av barn som föds av ogifta föräldrar med den lilla procent av barn som föds i äktenskapet, men där föräldrarna har olika efternamn. Jag kan säga till Anna Wohlin-Andersson att ett eventuellt bifall till yrkande 2 i motionen 2416 skulle beröra en rätt liten grupp barn, åtminstone med det namnskick vi haft hittills. Vad sedan gäller antalet barn, kan jag upprepa vad jag har sagt tidigare. Utskottets förslag att helsyskon automatiskt skall få samma efternamn kommer att beröra åtskilliga barn, åtminstone 10 000 per år. Herr talman! Med detta har jag något velat kommentera Anna Wohlin Anderssons anförande. Jag beklagar hennes inledningsord, ”om namnlagen tycker jag inte”. I väldigt många fall kan man tycka mer och mindre bra om reformer och lagförslag. Men om vi ser på vad Anna Wohlin-Andersson har fått igenom med sin motion, bör totalbilden bli att hon har lyckats väl och bör kunna acceptera den kompromiss — utifrån olika värderingar och synpunkter — som lagutskottets majoritets förslag innebär.

Herr talman! Först vill jag än en gång upprepa det jag sade i mitt första anförande, nämligen att jag vill ge utskottet och inte minst Martin Olsson en eloge för det intresse och engagemang som har lagts ner på förslaget. Men jag vill också säga att anledningen till att jag har väckt min motion är, vilket jag också framhöll i mitt tidigare inlägg, att jag vill kämpa för att bevara gamla namntraditioner och ett namnskick som har stark förankring hos allmänheten. Jag vågar förfäkta, herr talman, att det här förslaget till ny namnlag har mycket dålig förankring ute hos allmänheten. Dels är förslaget mycket dåligt känt, beroende på att massmedia i alltför liten utsträckning har brytt sig om att informera om det — det har kommit bort bland karensdagar och löntagarfonder —, dels har grupper som hört talas om förslaget protesterat kraftigt. Dit hör bl.a. släktforskare, frikyrkor och Husmodersförbundet. Det finns mycket att säga om förslaget och om lagutskottets betänkande, men jag har medvetet försökt att fatta mig så kort som möjligt. Låt mig dock citera några meningar ur betänkandet: ”Bakgrunden till förslaget i denna del är bl.a. att namnet med tillkomsten av personnumren inte längre har samma betydelse som identifikationsmedel.” Om detta säger utskottet: ”Vidare bör beaktas att namnets funktion som identifieringsmedel går vida utöver registeridentifikationen.” Jag instämmer helt i denna utskottets mening, och jag är i det här fallet nr 281115-1204.

Herr talman! På något sätt känns det overkligt att vi nu skall påbörja en debatt om nedrustning av stödet till de arbetslösa efter den debatt som vi haft när det gäller sjukförsäkringen. Borgerlighetens förslag innebär, om inte någon borgare ändrar sig, att regeringen skär ner på arbetslöshetskassornas krav på höjd dagpenning. I en tid av hög arbetslöshet tar regeringen och den borgerliga majoriteten sig orådet före att kraftigt minska statens stöd till de arbetslösa. Det beslut som majoriteten vill ha är avslöjande för det synsätt som denna regering och riksdagsmajoriteten har. Man kan slå fast att de arbetslösa är den grupp som är hårdast utsatt av alla grupper som har fått dra åt svångremmen i Fälldins Sverige. Antalet arbetslösa ökar. De siffror vi fick i måndags gav besked om att 25 000 fler är arbetslösa i nuläget jämfört med samma tid förra året. Vi kan också förutse en kraftig ökning av arbetslösheten efter sommaren. Fler och fler drabbas av arbetslöshetens hopplöshet. Det borde vara alldeles tillräckligt att vara arbetslös med allt vad det innebär av oro för framtiden, känslan att vara utanför. Med regeringens förslag räcker det inte med detta. De arbetslösa skall också straffas med en förödande neddragning av sin privata standard. Regeringens förslag innebär att med en månads arbetslöshet får en verkstadsarbetare 59 26 av sin tidigare lön, en sjuksköterska 59 976, en lågstadielärare 52 26. En byggnadsarbetare får 50 26, och en industritjänsteman får 49 Jo. För oss socialdemokrater är den politik som förs på detta område helt oacceptabel. Ser man på regeringens politik är i och för sig detta förslag ett följdriktigt förslag. Vi har ju nu fått vänja oss vid avrustningar på olika områden. Förutom sin arbetslöshetsskapande politik har regeringen nu på kort tid gått hårt fram även i andra sammanhang. På signaler från arbetsgivarna försämrades lagen om anställningsskydd. Efter en längre tids propaganda från SAF försämras sjukförsäkringen — pensionernas urholkning inte att förglömma. Nu har turen alltså kommit till arbetslöshetskassan, som enligt regeringen i dagsläget får för mycket statsstöd. Kravet på en bättre kompensation för de arbetslösa tillbakavisas. Borgarnas kallsinnighet mot de arbetslösa är inte någon nypåfunnen attityd. Arbetslöshetskassornas samorganisation och vi socialdemokrater har haft ett mycket dåligt gehör för krav på förbättringar under hela den tid som borgarna haft regeringsansvaret. En genomgång av utvecklingen på detta område är avslöjande för de regeringar som kommit och gått sedan 1976. År 1974 genomförde den socialdemokratiska majoriteten den beskattade och pensionsgrundande arbetslöshetsförsäkringen. År 1976 begärde Arbetslöshetskassornas samorganisation att dagpenningen skulle höjas till 160 kr. Den socialdemokratiska regeringen kom också med ett förslag som riksdagen antog. Efter 1977 behövdes 200 kr. Majoriteten beslutade 180 kr. År 1978 begärde arbetslöshetskassorna en dagpenning på 110 kr. — det blev 195 kr. I maj 1979 begärdes att dagpenningen skulle höjas till 220 kr. — det blev ingenting alls. I december 1979 begärde samorganisationen 230 kr. för att de arbetslösa inte skulle halka för långt efter. Inte heller denna gång ansåg borgarregeringen att man skulle bry sig om de arbetslösas krav. Tvärtom avslog riksdagsmajoriteten en motion om en uppräkning av dagersättningen. 1980 i september kom nästa hemställan från samorganisationen om att i varje fall för att förhindra ytterligare urgröpning uppräkna dagpenningen till 230 kr. Något förslag från regeringen syntes inte till denna gång heller. År 1981 kommer äntligen ett förslag från regeringen — och då med 210 kr. Ett förslag från socialdemokraterna om 230 kr. avslogs också denna gång. Detta är, herr talman, centerns, folkpartiets och moderaternas taktiska handlande mot de arbetslösa. För att nu komma i kapp behövs en dagersättning på minst 280 kr. Det tar inte den borgerliga majoriteten någon notis om. Förslaget från regeringen innebär en helt oacceptabel nivå och, som jag tidigare sagt, ett förvärrande av en tillräckligt dyster situation. Till detta föreslår regeringen att statsbidragen skall försämras. Sänkningen från 90 till 80 96 betyder att medlemsavgifterna måste öka väsentligt, i många fall till det dubbla eller mer. I ett flertal arbetslöshetskassor tvingas man höja medlemsavgiften utan att kunna höja dagpenningen. Ser man på detta regeringsförslag finner man att det är både märkligt och överraskande, med tanke på att en av de borgerliga regeringarna i en regeringsdeklaration utlovade en allmän arbetslöshetsförsäkring. I propositionen föreslås också att avstängningstiden skall ökas. Det är ett onödigt och provocerande förslag. Att genom en skärpning av avstängningsreglerna tro sig nå något vettigt resultat måste vara fotat på tesen att det här gäller att sätta åt arbetsovilliga. Detsamma gäller beträffande förslaget att dessa skärpta bestämmelser skall gälla från den 1 juli. Utskottsmajoriteten gör bedömningen att detta mycket väl går att klara av till den 1 juli och att det inte är så komplicerat. Vad har man för bakgrund till den bedömningen? Här handlar det om människor som sagt upp sin anställning i tron att nuvarande regler gäller. De borgerliga tar på sig ett stort ansvar för enskilda människors ekonomi. De fackliga organisationerna och arbetsförmedlingarna bör få i varje fall sex månader på sig för att informera om förändringarna. Herr talman! I Dagens Nyheter lördagen den 22 maj angrep Ingemar Eliasson moderatledaren Ulf Adelsohn för dennes angrepp på fackföreningsrörelsen. En del av hans slutsatser var respektabla. De angrepp på de fackliga organisationerna som moderaterna hängett sig åt är värda all kritik. Dock skall sägas att regeringens politik — naturligtvis med moderaternas gillande —i samma anda riktar angreppen mot löntagarna och deras organisationer. Den aktuella propositionen och utskottsmajoritetens accepterande av förslaget är en klar utmaning mot en anständig solidaritetspolitik. Det är få frågor som väckt större ilska och harm än förslaget om försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen— jag undantar då försämringarna i sjukförsäkringen. Jag vill endast citera ur två protestbrev. Jag skulle kunna använda mycket lång tid för att redovisa alla protestlistor som kommit, men jag avstår från det. Det första brevet har kommit från Pappersindustriarbetareförbundets avdelning 50 i Kvarnsveden. De skriver till de socialdemokratiska riksdagsledamöterna: Undertecknad organisation överlämnar här protestlistor mot de försämringar som borgarna har för avsikt att genomföra. Vi vet att vi har ditt stöd för detta, men vi vill ändå genom praktisk handling bevisa vårt missnöje. Med hopp om att tiden fram till september kommer att gå mycket fort! Hälsningar PAPPERS AVD 50” Det andra uttalandet som jag tänker läsa upp kommer från Kopparbergs läns TCO-distrikt. Jag citerar ur uttalandet: ”Kopparbergs läns TCO-distrikt måste protestera på det allvarligaste mot de försämringar regeringen föreslår när det gäller Genom regeringens förslag kommer det att slå än hårdare mot de erkända arbetslöshetskassorna. De har det nog bekymmersamt med det alltmer ökande antalet arbetslösa och därmed ökade kostnader. Till detta skall då läggas sänkningen av statsbidraget. Det gäller här stora pengar. För TCO:s största förbund, Svenska Industritjänstemannaförbundet , kostar det hela 24 miljoner eller en avgiftshöjning med över 100 kr. per år och medlem. Genomgående för dessa ”reformer” är ju att de slår mot löntagargrupperna och de sämst ställda — indirekt de arbetslösa och direkt de sjuka.” Herr talman! Jag avslöjar naturligtvis ingenting nytt när jag ger beskedet att om socialdemokraterna får regeringsansvaret efter höstens val är detta ett av de beslut som skall förändras i enlighet med vår motion i anslutning till propositionen, vilket betyder att arbetslöshetskassorna kommer att få tillbaka det som den borgerliga majoriteten plockar av dem om ni vinner voteringarna. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationer som är fogade vid betänkandet.

Herr talman! Jag skall inte upprepa bakgrunden till ärendet. Jag förutsätter att Lars Ulanders redogörelse är tillräcklig när det gäller bakgrunden. Dessutom har ledamöterna tagit del av ärendet i sina handlingar, och debatten om ärendet har varit livlig utanför det här huset. Jag tror därför att det är rätt onödigt. Varför har vi moderater ställt oss bakom regeringens förslag? Den frågan skall jag besvara, samtidigt som jag skall redovisa skälet till att vi inte kunnat vara med om utskottets initiativ att gå emot regeringsförslaget vad gäller förskottsutbetalningarna av bidrag till arbetslöshetskassorna. Vi går alltså med på vad som föreslås på samtliga punkter i utskottsbetänkandet utom en. Det skall jag återkomma till. Herr talman! Tänk vad lätt det skulle vara att vara politiker om det gick bra för Sverige! Tänk om vi hade ett bytesbalansöverskott! Tänk om svenska varor var efterfrågade och konkurrenskraftiga på världsmarknaden, om vi sålde mer till utlandet än vad vi köper! Tänk om oljenotan var 10 miljarder mindre! Tänk om räntenivån låg 5-6 96 lägre! Tänk om vi politiker fick månatliga rapporter om ständigt ökade investeringar i det enskilda näringslivet, om arbetskraftsbrist, om ökade vinster, om ökad trygghet och bättre inkomster för de anställda och om nya jobb! Tänk om vi inte hade ett budgetunderskott i statens budget, inga lån i utländska banker, inga miljarder i ränteutgifter! Tänk om, tänk om.

Herr talman! Jag konstaterar, att när Alf Wennerfors började sin diskussion om vad han ville ge, var det fråga om ren och skär lyxkonsumtion — man talar om rysk kaviar. Socialdemokraterna begär att de människor som blir arbetslösa inte skall hamna i den otroliga situationen att de måste sänka sin standard med mellan 40 och 50 96. Vad Alf Wennerfors f. ö. sade finns det ingen anledning att bemöta. Det skulle vara konstigt, om man skulle föra en annan diskussion med hänsyn till det parti som man representerar. Ifrån Alf Wennerfors håll räknar arbetarrörelsen aldrig med att få något stöd för sina krav — som i detta fall är högst angelägna. Det är ändå bra att få in Alf Wennerfors anförande i protokollet. Om inte på annat ställe kan man där märka den människosyn som finns på moderat håll.
Herr talman! Lars Ulander finner det alltså helt hopplöst att föra en debatt om detta. Han menar tydligen att mani talarstolen bara har att slå fast hur det skall vara enligt socialdemokratisk uppfattning, dvs. att vi skall fortsätta att leva över våra tillgångar. Vi moderater vill tillsammans med de två andra borgerliga partierna ta ansvar för den ekonomiska utvecklingen, vilket, som jag sade i mitt första anförande, innebär att det måste vidtas impopulära åtgärder. Dessa impopulära åtgärder måste alltså omfatta alla de olika statliga utgifterna, även dem som det här är fråga om. Det är mycket överdrivet att resonera som Lars Ulander. Jag vill, Lars Ulander, än en gång säga: Underskatta inte de vanliga löntagarna och de vanliga medlemmarna i facket. Det kan inte vara fråga om så stora påfrestningar som Lars Ulander vill göra gällande. I dag är medlemsavgiften för t.ex. en byggnadsarbetare 7 kr. per månad, och höjningen skulle bli ca 7 kr. — jag vet inte exakt, men det rör sig om ett sådant belopp. Detta är, menar jag, någonting som varje löntagare kan klara.
Herr talman! Det är ju alldeles tydligt att Alf Wennerfors inte begriper ett dugg av vad han själv har stått här och talat om. Vad jag är oerhört kritisk mot är att en person som ofrivilligt blivit arbetslös får bara mellan 40 och 50 96 av sin lön. Då säger Alf Wennerfors att det inte är några stora uppoffringar, eftersom det rör sig om 7 kr. i månaden. Jag tycker det sista som Alf Wennerfors sade avslöjar Alf Wennerfors dåliga kunskaper om dessa problem.
Herr talman! Nu talar vi tydligen om två olika saker. Lars Ulander blandar ihop medlemsavgiften med det belopp som den arbetslöse får, när han är arbetslös. Jag talade alltså om medlemsavgiftshöjningarna. Även om dem har ni ropat högt. Jag menar att det här rör sig om rimliga höjningar som löntagare och medlemmar i de fackliga organisationerna kan klara. Särskilt de som är medvetna om den svenska ekonomiska krisen vill också vara med och ta ansvar. När det sedan gäller kontantunderstödet har vi alltså inte kunnat gå så långt som kassornas samorganisation har önskat, men vi har ändå höjt det övre taket. Den höjningen får vi anse vara realistisk i dag.

Herr talman! Det är den sociala nedrustningens tidevarv. I onsdags i förra veckan infördes karensdagar i sjukförsäkringen, i dag är det dags för försämringar i arbetslöshetsersättningen. Nedrustningen är proklamerad av en borgerlig s.k. mittenregering, påhejad av ett extremt högerparti med samma förakt för arbetarklassen som det gamla patronväldet hade. Regeringen påhejas även av arbetsköparnas ideologiska krafter, organiserade i Svenska arbetsgivareföreningen. Protesterna i arbetslivet mot den sociala nedrustningen är massiva. De arbetandes fackliga organisationer vänder sig i lika hög grad mot försämringen i arbetslöshetsersättningen som mot införandet av karensdagar i sjukförsäkringen. Försämringarna är utlöpare av samma politik, en i grunden orättfärdig politik med en reaktionär människosyn — den starkes rätt, ohöljd egoism och hänsynslöshet mot de svagare. Försämringarna motiveras med att staten måste spara. Därmed erkänner borgerligheten att vårt samhällssystem är i kris. Krisens bördor skall nu fördelas lika mellan de arbetande. De s.k. risktagarna, som man ibland talar om, skall inte bära några bördor. De välbärgade och privilegierade klarar sitt skinn, medan arbetarnas breda skikt får bära bördorna i form av sociala och ekonomiska försämringar. Och naturligtvis gör Alf Wennerfors det väldigt lätt för sig när han tar ställning för dem som inte behöver betala. När vpk avvisar den borgerliga regeringens sociala nedrustningspolitik, som i det här fallet arbetslöshetsunderstödet, utgår vi från arbetarrörelsens gamla målsättningar om solidaritet, gemenskap och kollektivt delade villkor. Regeringens förslag till ändringar i arbetslöshetsförsäkringen innebär: Den högsta gränsen för dagpenningen skall vara 230 kr. i stället för 280 kr. som Arbetslöshetskassornas samorganisation har föreslagit. Statsbidragen försämras — fackföreningsavgifterna måste höjas med 100 90. Avstängningsreglerna försämras och avstängningstiderna förlängs. Vpk föreslår att den högsta dagpenningklassen skall vara 280 kr. och att det kontanta arbetsmarknadsstödet höjs till 120 kr. per dag. På övriga punkter yrkar vi avslag på regeringens proposition. Det här förslaget läggs ju fram när arbetslösheten ökar. Då försämrar man arbetslöshetsförsäkringen. Och det är den borgerliga regeringspolitiken som är den direkta orsaken till arbetslösheten. Den ekonomiska politiken har som främsta syfte att gynna storfinansens exportinriktning samtidigt som kapitalet och de redan välbärgade gynnas. Jobben minskar. De arbetslösa är minst 25 000 fler än förra året. Och den öppna arbetslösheten pendlar mellan 110 000, 140 000 och 150 000. Industriinvesteringarna minskar i vårt land — svenska företags investeringar är t.o.m. större utomlands. Den offentliga sektorn krymper. Det är resultatet av den borgerliga ekonomiska politiken. Arbetslösheten är inte någon konjunkturföreteelse utan den är varaktig. Allt fler blir nu långtidsarbetslösa och löper risk att bli utstämplade från arbetslöshetskassan. Kommunernas utgiftsökningar på den sociala sektorn är beviset på den här utvecklingen. I det läget är det dags att på allvar diskutera hur en allmän arbetslöshetsförsäkring skall utformas. Efter den utveckling som den förda politiken har fört med sig finns det givetvis brister i den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen. När arbetslösheten ökar försämrar alltså borgerligheten arbetslöshetsförsäkringen. Nog måste det betecknas som en cynisk och människofientlig politik! Vad som är särskilt allvarligt i detta läge är att man nu tydligen återigen kalkylerar med en 5-procentig arbetslöshet. Var finns rätten till arbete i dagens borgerliga politik? Finns den rätten bara när företagens krav på kortsiktiga vinster kan tillfredsställas? Är det bara då en människa har rätt till arbete, enligt borgerlig politik? Den frågan bör ställas en dag som denna, när det föreslås en social försämring. Från vpk:s sida har vi framställt en rad förslag för att de arbetslösa icke skall behöva uppbära understöd vid arbetslöshet: en plan för 100 000 nya samhällsnyttiga arbeten, ett långsiktigt industriprogram, stopp för kapitalflykten, förkortad arbetsdag, en ordentlig och rejäl tillämpning av främjandelagen och en ordentlig ungdomsgaranti. Alla dessa förslag, som skulle göra att man icke behövde uppbära arbetslöshetsförsäkring, avvisar den borgerliga politiken. Den är brutal och hänsynslös. Vi kan ju bara se på de åtgärder som man närmast håller på med här i vår. Man skall genomföra en marginalskattesänkning, främst då för höglönegrupperna. Man indexreglerar skatteskalorna. Aktiemarknaden tillförs miljardbelopp. Vad som händer i den ekonomiska politiken är att reallönerna sjunker och att vinsterna ökar för kapitalet och företagen. Det sker kraftiga matprisökningar genom minskade matsubventioner. Hyrorna ökar. Detta är en del av omfördelningspolitiken. Den andra är att arbetslösheten tillåts öka till rekordnivå, att 15 karensdagar införs i sjukförsäkringen och att arbetslöshetsförsäkringen försämras. Naturligtvis måste man från arbetarrörelsens sida ta totalt avstånd från denna borgerliga politik. I flera år har nu Arbetslöshetskassornas samorganisation — SO — krävt en höjning av dagpenningklasserna. Man har inte blivit bönhörd av regeringen. Föregående år krävde man 230 kr. som högsta dagpenningklass. Då prutade regeringen till 210 kr. Nu föreslår regeringen 230 kr., men samtidigt har SO begärt 280 kr. som högsta klass och motiverat detta med de enorma eftersläpningar som har skett under den här tiden. Arbetsmarknadsministern säger i propositionen att han vill ha 230 kr. som högsta gräns, därför att man skall följa prisoch löneutvecklingen. Här måste alltså föreligga en klar åsiktsskillnad mellan Arbetslöshetskassornas samorganisation och regeringens bedömning när det gäller prisutveckling och löneutveckling och vad som skall vara en rimlig kompensationsnivå. Jag är böjd att tro att det är Arbetslöshetskassornas samorganisation som har det rätta talet. Egentligen är det prutningar i omfördelningssyfte som ligger bakom regeringens ställningstagande och förslag. Det visade sig också när remissinstanserna skulle se på det här högsta taket, att det egentligen bara var arbetsgivarna som ställde upp på regeringens linje. Alla övriga remissinstanser ville ha ett högre dagpenningbelopp. För vpk:s del avvisar vi helt tanken på att arbeslöshetskassorna själva, med egna medel — med höjda fackföreningsavgifter och genom att tulla på fonderna — skall finansiera höjda dagpenningklasser. Detta har också direkt att göra med statsbidragens nivå i den nuvarande konstruktionen. I praktiken innebär det lägre statsbidrag till arbetslöshetskassorna. Det sägs också i klartext att de minskade inkomsterna till A-kassorna skall täckas av medlemsavgifter, ränteinkomster och A kassornas fonder. Då vet vi att det är kassor med svag ekonomi som kommer att få problem. Och det är inte bara övergångsproblem, utan det är även långvarigare problem. De som har dessa kassor är kanske just de grupper som har hög arbetslöshet och som i förlängningen icke höjer sina dagpenningklasser utan får hålla sig till de lägre ersättningarna. Vi yrkar därför avslag på förslaget om ändrade statsbidragsregler. Det grundar sig, såvitt jag kan förstå, helt och hållet på inställningen att vi skall spara. Och vilka är det som skall spara? Det är de arbetande. En annan del som jag tycker är utmanande i regeringens proposition är förslagen om nya avstängningsregler. Vi tycker att de är i princip förkastliga. Att just nu, i det här läget med ökad arbetslöshet och svagt utbud av lediga platser, förlänga avstängningstiderna är egentligen en social utmaning. Självförvållad arbetslöshet är ett diskutabelt begrepp, som man bör gå litet djupare in i innan man ändrar reglerna. De föreslagna ändringarna kommer med all sannolikhet att öka utslagningen och utsorteringen från arbetsmarknaden. Det är bara ett sätt. Att de som inte finner sig till rätta på arbetsmarknaden i dag skall sållas ut med regler som är strängare kan inte vara solidariskt. Dessa människor kommer att hamna någon annanstans i den sociala kvarnen i Sverige — kanske det blir hos kommunen. Med ersättningsreglerna följer även bidragen till arbetsmarknadsutbildning. För dem som inte är berättigade till arbetslöshetskassans understöd uppgår utbildningsbidraget i dag till 155 kr. per dag. Det föreslås bli 165 kr. Höjningen motsvarar den stimulantia som togs bort för ett år sedan. AMU-eleverna har under flera år krävt en högre ersättning. Föregående år krävde de en höjning med 35 kr. Vpk har föreslagit att utbildningsbidraget till AMU skall fastställas till 200 kr. per dag. Det vore en rimlig åtgärd i dagens läge. Även det kontanta arbetsmarknadsstödet bör höjas. Enligt regeringens förslag ökas det med 5 kr. för dem som har fyllt 20 år. Vi vill gå längre. I likhet med föregående år vill vi att stödet skall utgå med 120 kr. per dag. Denna politik — i praktiken en social nedrustning med ärkekonservativa drag — är, som jag sade tidigare, hatad på arbetsplatserna. Mängder av uttalanden och protestlistor med krav på ett stopp för denna sociala nedrustning finns hos departement, partikanslier och fackföreningar. Till LO och dess förbund samt till TCO har kommit krav på politisk generalstrejk mot den löntagarfientliga politiken, främst mot införandet av karensdagar inom sjukförsäkringen men även mot försämrad arbetslöshetsersättning. En politisk proteststrejk skulle utgöra ett mycket allvarligt nederlag för den borgerliga regeringen. Det som har räddat regeringen undan en sådan massiv protestyttring är LO-ledningen, som har avstått från att utlysa en politisk strejk. En politisk strejk har även sitt klara berättigande däri att den löntagarfientliga politiken har Svenska arbetsgivareföreningen såsom pådrivare. Vpk för sin del uttalar att de borgerliga regeringarna väl har kvalificerat sig för en politisk strejk. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till motion 2386 på samtliga punkter utom vad gäller dagpenningbeloppet till A-kassan och statsbidragsreglerna, där reservationerna 1 och 2 tillfredsställer vpk:s motionsyrkande. Jag yrkar i dessa delar bifall till reservationerna 1 och 2.
Herr talman! Debatten har tenderat att bli en arbetsmarknadspolitisk och sysselsättningspolitisk debatt. Jag skall inte fördjupa mig i den, delvis av två skäl. Det ena är att vi hade en mycket ingående sådan debatt den 1 april. Det andra är att den diskussionen återkommer i samband med att kammaren tar ställning till regeringens kompletteringsproposition. Huvudpunkterna i det regeringsförslag som vi nu behandlar om förändringar vid arbetslöshet är dels förbättringar av ersättningen vid arbetslöshet, dels förändringar av statsbidraget till A-kassorna. På arbetslöshetskassornas fonder ställs nu betydligt lägre krav, medan reglerna om avstängning från rätt till arbetslöshetsersättningen skärps. Därutöver tar utskottet initiativ till att medge en extra utbetalningsperiod för A-kassorna. Både av betänkandet och av debatten hittills framgår att motsättningar råder i två stora frågor. Det gäller dels nivån på ersättningsbeloppen, dels dessutom reglerna för statsstödet till A-kassorna. Herr talman! Frånsett de här punkterna har socialdemokraterna i utskottet på väsentliga områden givit regeringspropositionen sitt stöd och har på fem centrala områden sällat sig till utskottsmajoriteten. Socialdemokraterna är i princip med på att avstängningsreglerna skall skärpas, även om man inte går lika långt som regeringen. Socialdemokraterna är helt med på att kassornas fondkrav skall sänkas. Socialdemokraterna är med på det förslag som har aktualiserats vid utskottsbehandlingen om tätare utbetalning av statsstödet till kassorna. Socialdemokraterna är vidare med på regler som hindrar överkompensation när en arbetslös har rätt till både kassaersättning och pension. Socialdemokraterna godtar en jämkning av reglerna för utbildningsbidrag till deltagare som har rätt till ersättning från A-kassa. På de här fem punkterna där det råder samstämmighet markeras också skillnaden gentemot kommunisterna. Lars-Ove Hagbergs holmgång med LO-ledningen understryker de skillnader som finns. När det gäller avstängningsreglerna delar socialdemokraterna och övriga partier i utskottet den uppfattningen att de bör omformas så att de främjar att den arbetslöse håller kontakt med arbetsförmedlingen. Det jag nu sagt markerar att i de viktiga principiella delarna är utskottet ense med regeringen om dess förslag till förändringar. Debatten har då kommit att handla om ersättningsnivån och statsbidragets storlek. Det framgår f. ö. av både dagens diskussion och den som förts parallellt med riksdagsbehandlingen. Att återföra statsbidragets nivå till 1974 års läge menar vi från utskottsmajoriteten är ganska rimligt. Kritiken med påstående om att arbetslöshetsersättningen har urholkats återkommer ofta i debattinläggen. Som sagts redan många gånger, får vi inte glömma bort att den största och allvarligaste eftersläpningen skedde mellan 1974 och 1977, dvs. under den socialdemokratiska regeringstiden. När det gäller spännvidden gentemot sjukförsäkringen måste också påminnas om att det hela tiden varit en klar skillnad i ersättningsnivåerna. F. ö. öppnas nu möjligheten för kassorna att ge ut högre ersättning än det angivna beloppet. Den indignation som präglat debatten kan ge intryck av att det skulle handla om gigantiska avgiftshöjningar. Vi har i betänkandet på s. 9, som kammaren kan ta del av, visat på en utveckling som generellt sett innebär att medlemsavgifterna till A-kassan sedan 1975 har kunnat sänkas, inte bara i reella termer utan också i nominella tal, ner till som lägst 3 å 4 kr. per månad. Även om det skulle bli en fördubbling av den avgiften och med beaktande av kassor som därmed får en månadsavgift på 10 eller 15 kr., innebär en utökad avgiftshöjning enligt regeringsförslaget en mycket måttlig kostnad, som därtill får dras av vid deklarationen. Samtidigt visar en uppställning i utskottsbetänkandet att tillväxten i fonderna under samma period varit mycket kraftig. Många kassor har fördubblat eller flerdubblat sitt fondbelopp. Från utskottets sida har vi ändå velat vara lyhörda för de påpekanden som kommit från A-kassornas samorganisation när det gäller omställningssvårigheter, och med undantag av moderata samlingspartiets ledamöter medger utskottet den extra betalningstermin som jag inledningsvis nämnde. Detta får ses som ett uttryck för att vi, i en omställningsperiod som innebär påfrestningar, från riksdagens sida är beredda att underlätta en sådan förändring. Socialdemokraterna har gjort en stor poäng av att regeringens förslag skulle medföra en stor övervältring på såväl enskilda arbetstagare som löntagarkollektivet. Men också socialdemokraterna lever under de matematiska lagarna, och av den anslagsförstärkning om 1200 milj.kr. som socialdemokraterna föreslår skulle 670 milj.kr. tas ut via arbetsgivaravgiftsmedel. Här finns det anledning att resa frågetecken. Den höjning av arbetsmarknadsavgiften som socialdemokraterna föreslår innebär ett överuttag på många hundra miljoner kronor. Nära 1,5 miljarder kronor vill socialdemo uttaxera den vägen, och här uppstår komplikationer för den enskilde arbetstagaren, eftersom ett sådant uttag kommer att räknas av vid löneförhandlingarna. Även om man skulle acceptera socialdemokraternas finansiering, uppkommer frågan: Är det nödvändigt att uttaxera uppemot 800 milj.kr. mer än vad den aktuella avgiften kräver, och detta alldeles särskilt med tanke på att socialdemokraterna är medvetna om att detta kommer att avräknas i en lönerörelse? De ca 1,5 miljarder kronor som socialdemokraterna på det här sättet taxerar ut extra av de svenska löntagarna måste ändå läggas in i bilden för att vi skall kunna göra en jämförande och rättvis bedömning. Så en kort kommentar till ytterligare ett par motioner som behandlas i betänkandet. Motionen 1963 av Wivi-Anne Cederqvist m.fl. gäller rätt till ersättning när problem uppstår med barnomsorgen för arbetslös sökande. Detta är ett återkommande yrkande som har väckts under en följd av år. Inom jämställdhetskommittén har frågan diskuterats, och där anser man att saken bör utredas. Ett enigt utskott förutsätter att en sådan utredning kommer till stånd. I motionen 1970 av Wiggo Komstedt krävs att information skall ges om att det är fullt möjligt att vara arbetslöshetsförsäkrad utan att samtidigt vara fackligt organiserad. Utskottet är inte berett att föreslå några särskilda informationsåtgärder, men vill konstatera att det är en uppgift och skyldighet för arbetsmarknadsverket att korrekt informera om försäkringen. Frågan behöver därmed inte leda till någon ytterligare riksdagens åtgärd. Herr talman! Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Elver Jonsson började med att säga att det har blivit en arbetsmarknadsoch sysselsättningspolitisk debatt och att vi skall vänta med den. Det är kanske litet svårt att i en diskussion om arbetslöshetskassan och kostnaderna för denna inte ta med frågor som direkt anknyter till detta område, och det gör naturligtvis sysselsättningsfrågorna. Att ytterligare 25 000 människor är arbetslösa den här månaden, jämfört med samma månad föregående år, är självfallet viktigt att framhålla i sammanhanget. Det kostar naturligtvis avsevärt mycket mera för statskassan när man ökar på arbetslösheten på detta sätt. Vidare säger Elver Jonsson att det bara är ersättningsbeloppen och statsbidragen som vi inte är överens om. Det är naturligtvis inte på det sättet. Inte heller när det gäller skärpningen av avstängningsreglerna är vi ense. Vi tycker att det är en åtgärd från utskottsmajoritetens och regeringens sida som är väldigt onödig. Sannolikt bottnar den i, som jag sade tidigare, en idé om att det här gäller att med piskan se till att människorna tvingas ta de jobb som finns. Jag återgår till detta med ersättningsbeloppet. Tycker Elver Jonsson att det är anständigt att man förutom att man blir arbetslös också skall behöva få sin standard sänkt med 40-50 96? Tycker man inte från folkpartiet att det är alldeles tillräckligt att människor hamnar i en synnerligen svår social situation, som det ju är när människor blir av med sitt arbete? Skall man dessutom lägga ytterligare bördor på dessa människors axlar genom att ta bort den rätt till ersättning som de skulle behöva? Det gäller den ersättning från arbetslöshetskassorna på upp till 280 kr. som man har begärt. Redan 280 kr. är i dagsläget för litet. Men det är det belopp som man har stannat för och som kan anses vara det man i detta fall har att gå efter. Inte heller frågan om statsbidragen är någonting som man kan vifta bort på det sätt som Elver Jonsson gör. Vad man här gör är att sänka ersättningsnivån från 90 26 till 80 26. Man övervältrar alltså kostnader i storleksordningen 400-500 milj.kr. på de försäkrade. Det är en mycket konstig form av solidaritetshandling, som definitivt inte är något som socialdemokraterna ställer sig bakom. Därför säger vi att vi kommer att förändra lagstiftningen på detta område när vi återkommer i regeringsställning.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern inledde inte, som tänkt var, den här debatten. Därför känner sig kanske Elver Jonsson litet tomhänt nu. Elver Jonsson har kanske inte förberett sig på något större försvar i detta avseende. Han verkställer lydigt vad som står i propositionen. Han ser inget oroande i att arbetslösheten stiger, att ersättningarna minskar. Det är tydligen helt i sin ordning. Han har inget försvar för att ersättningarna inte ligger på en rimlig nivå eller för att statsbidragen skall minskas. Och varför skall de som inte är arbetslösa, de som alltså har ett arbete, betala arbetslösheten? Inte heller den gigantiska omfördelningspolitiken anser Elver Jonsson vara något problem. Jag föreslår att utskottet funderar över sitt resonemang. Är det så att det är de arbetande och inga andra som skall betala arbetslöshetsersättningen? De generösa subventionerna och skattelättnaderna när det gäller aktiespekulanterna är någonting som vi tydligen inte skall resonera om. Men det är ju det som den stora omfördelningsfrågan gäller. Det är i stort sett vad saken handlar om. Vad händer om A-kasseersättningen höjs? Jo, då skall de arbetande betala. Och då är det inte fråga om några småsummor — 7, 10, 15 kr. i månaden. Det är en gigantisk omfördelningspolitik som nu håller på att verkställas. Det kommer notiser dag efter dag om att en vanlig industriarbetare icke kan försörja en familj. Då är 7 kr. varje månad inga småsummor. Den borgerliga politiken presenterar nämligen fler 7-kronor. Detta vill alltså inte Elver Jonsson diskutera. Men det allvarligaste är att människor blir arbetslösa och försätts i en ännu sämre situation än när de arbetar. Det tycker jag är frågor som utskottets talesman bör kunna svara på. Eller känner folkpartiet ingen oro för den utveckling som nu pågår, Elver Jonsson?

Herr talman! På Lars-Ove Hagbergs fråga om jag inte känner oro över de svårigheter som finns på arbetsmarknaden är mitt svar obetingat jakande. Det är också skälet till att vi i utskottet har medverkat till att de regeringsförslag som har kommit, på folkpartiinitiativ bl.a., har lett till att vi i dag har den största sysselsättningspolitiska satsningen någonsin. Är detta icke ett uttryck för vår hållning och för vår strävan, så vet jag inte riktigt vad för slags bevisföring vi skall behöva ta till. Vi får inte glömma att vi, trots den svårighet vi har med vår arbetsmarknad, internationellt sett har lyckats att klara sysselsättningen hyggligt. Vi har fler sysselsatta i dag än vi hade för sex år sedan, då socialdemokraterna lämnade ifrån sig regeringsmakten. Vi har internationellt sett mycket låg arbetslöshet. Det finns fyra gånger så många arbetslösa i det högerstyrda England, det finns tre gånger så många i det socialdemokratiskt styrda Danmark och det finns fyra fem gånger så många arbetslösa i det kommunistiska Jugoslavien. Det är exempel som vi i och för sig inte skall slå oss för bröstet över genom att inte ha höga ambitioner för egen del. Men det är ändå talande exempel på hur det ser ut i vår omvärld, och den är vi alltså inte oberoende av. Därför måste insatserna göras så stora och med sådan ihärdighet. Jag fick inget svar av Lars Ulander, som jag uppfattade skulle svara för socialdemokraternas förslag till överuttag när det gäller finansieringen av de höjda ersättningarna. Varför vill man uttaxera flera hundra miljoner kronor mer än vad som krävs för den aktuella utgiften? Lars Ulander återkommer till att man skall riva upp eller ändra än det ena, än det andra. Det är naturligtvis ingenting nytt, och därför kan man ta det med viss ro. Jag förutsätter att Lars Ulander inte vill riva upp allt som har kommit till stånd under den här riksdagsmajoritetens tid, alla de förslag som har kommit från regeringen och från folkpartihåll. Det är en rad reformer som socialdemokraterna har gått emot. Som jag tidigare i kammaren har pekat på har man så att säga bedrivit ett systematiskt motstånd, men så småningom gett upp och ställt sig bakom förslagen. Det är möjligt att det kan vara så nu också. Vi får inte glömma att förslaget rörande arbetslöshetsersättningen gäller en höjning. Man får intrycket av Lars Ulanders yttrande att det skulle röra sig om en sänkning. Det är en lång lidandets historia som det har påmints om här förut. Den stora eftersläpningen skedde mellan 1974 och 1977. Man kan naturligtvis beklaga att vi inte har lyckats hämta in den. Men det måste ändå uppfattas som nog så magstarkt när man från Lars Ulanders sida vill ge intryck av att detta har inträffat under de senaste kvartalen. Den stora eftersläpningen skedde alltså under den socialdemokratiska tiden. Det är ganska intressant att titta i tidigare utskottsbetänkanden. När man på våren 1976 avvisade höjningen av KAS-ersättningen, som då var 45 kr., sade den socialdemokratiska delen av riksdagen nej till en sådan förändring. Då handlade det om att höja 45 miljoner totalt. Detta skall ses mot den höjning man nu kräver. Herr talman! Jag vill än en gång yrka bifall till utskottets hemställan. Jag har i mitt första inlägg pekat på att socialdemokraterna på fem vitala områden ställer upp tillsammans med utskottsmajoriteten. Skillnaden är inte så gigantisk som den kan framstå.
Herr talman! Jag skall svara på Elver Jonssons resonemang om överuttaget. Det är inte alls på det sättet som Elver Jonsson säger. Det här är precis samma beräkning som man använde sig av vid skatteuppgörelsen mellan mittenpartierna och socialdemokraterna. Kom inte och påstå att detta är någon annan typ av beräkning än den! — Därmed har jag svarat på det. Elver Jonsson sade att eftersläpningen uppstod mellan 1974 och 1977. Jag konstaterar — det har gjorts också vid något tidigare tillfälle här i kammaren — att den socialdemokratiska regeringen aldrig vid något tillfälle gick emot arbetslöshetskassornas samorganisations krav på kompensation för de arbetslösa. Däremot har det hänt saker efter 1976. Vad har hänt mellan 1979 och nu? Arbetslöshetskassornas samorganisation har gång på gång krävt att ersättningen skall komma upp till en nivå som är rimlig, men man har fått nej från den borgerliga regeringen. — Det är svaret på Elver Jonssons påstående på den punkten. Elver Jonsson sade litet stöddigt att jag säger att socialdemokraterna kommer att ändra de beslut som har fattats när vi kommer i regeringsställning. Vi har från socialdemokraternas sida räknat upp fyra beslut som vi kommer att ändra — jag är alldeles säker på att det också nått fram till Elver Jonssons öron. Misshandeln av arbetslöshetskassorna är en av dessa fyra frågor. Det löftet kommer vi att infria när vi får möjlighet att göra det. Elver Jonsson talade om hur bra det är här i landet. Det är ändå inte bättre än att regeringen framlägger ett förslag, som biträds av den borgerliga majoriteten i kammaren, att de arbetslösa skall leva på mellan 50 och 60 96 av den lön de hade innan de blev ofrivilligt arbetslösa! Det är en politik som vi inte kan acceptera.

Herr talman! Nu är Elver Jonsson oroad, och han är tydligen oroad främst över vad som händer i England, Frankrike och Jugoslavien. Därför skall de arbetslösa inte ha så högt arbetslöshetsunderstöd som egentligen är behövligt — det är kontentan av Elver Jonssons försvar för förslaget. Vi har gjort de största arbetsmarknadspolitiska satsningarna någonsin i Sverige, säger Elver Jonsson. Ändå har vi den största arbetslösheten någonsin! — Men då behövs det väl ändå större insatser! Vi skall väl ha rätt till ett arbete? Det är det frågan gäller. När man tittar på hur många som är sysselsatta förtjänar det att nämnas att den här borgerliga regeringen och arbetsmarknadsministern verkligen befrämjar deltidsarbete. Var sysselsatt — men gärna på deltid! Det är deras paroll. Men det kan man ju inte leva på eller försörja en familj på. Varför skall aktiespekulanter och andra i det här läget få stora subventioner, Elver Jonsson? Men de som är arbetslösa skall klara sig ändå! Vill inte Elver Jonsson ändå erkänna att det är en orättfärdig politik man är i färd med att genomföra: marginalskattesänkning för höginkomsttagare, indexreglering av skatteskalorna, miljardbelopp till aktiemarknaden, urholkning av reallönerna. Vinsterna för företagen har på senare tid ökat markant, och matpriserna har ökat. I det läget vill alltså en mittenregering minska bidraget till de arbetslösa. När man frågar varför detta skall ske får man svaret att vi skall spara och att det är mycket värre i England, Frankrike och Jugoslavien. Jag tycker det är ett svar som är häpnadsväckande. Erkänn i stället att ni vill att de arbetslösa skall bära bördorna av arbetslösheten och de välsituerade grupperna skall klara sig bättre. Försök inte med några tricks — det är detta det handlar om! Man behöver i dag en högsta klass med 280 kr. i ersättning, och det kan väl betalas med en annan omfördelningspolitik. Försök inte en gång till hänvisa till England, Frankrike och Jugoslavien!

Herr talman! Till Lars-Ove Hagberg vill jag bara säga att det är en feltolkning att jag skulle vara ointresserad av hur det är med vår egen arbetsmarknadssituation. Jag hänvisade till omvärldens svårigheter för att ge litet av perspektiv och visa hur det ser ut runt omkring oss. Det kan också vara ett skäl till att vi gör den största satsningen någonsin i svensk arbetsmarknadspolitisk historia. Jag tycker inte att detta skall döljas. Det görs här antydningar om att vi skulle föra en låtgåpolitik på detta område. I stället har vi gjort denna, som jag vill kalla det, gigantiska insats för att hålla människor i arbete. Det är en riktig satsning. När det gäller de kostnader som socialdemokraterna vill föra över till löntagarna hänvisade Lars Ulander till skatteuppgörelsen. Det är ju en förnämlig uppgörelse i och för sig, men den är inget skäl för att säga att man skulle lägga ytterligare insatser på löntagarkollektivet. Visst kommer den en och en halv miljard som socialdemokraterna vill uttaxera av löntagarna också att få bäras av just löntagarna. I ena ögonblicket anklagar socialdemokraterna häftigt regeringen för vanskötsel av statens finanser, men i nästa ögonblick vill man kosta på ett påslag på en och en kvarts miljon. Ja, då kan man ju önska sig både en kraftig uppräkning av ersättningen vid arbetslöshet och oförändrade gynnsamma statsbidrag till kassorna. Den mest slående effekten är att kassorna kunnat behålla och t.o.m. kraftigt sänka sina avgifter, trots att vi har ett annat penningvärde i dag än för sex år sedan. Man kan för att citera t.ex. riksrevisionsverket — där f. ö. socialdemokratiska ledamöter i denna kammare ingår — säga att avgifterna är mest symboliska. Samtidigt som kassorna haft denna gynnsamma avgiftsutveckling har man kunnat bygga upp fonder med i runt tal 100 milj.kr. om året. I flertalet fall har kassorna i dag fonder som är långt större än lagen kräver. Jag vill avsluta detta meningsutbyte, herr talman, med att säga att vi inte fått något tillfredsställande svar i fråga om det överuttag socialdemokraterna vill ha. Det är möjligt att svaret kan komma senare — jag vädjar i så fall om det. Men kvar står att vi har en betydande skillnad mellan A-kasseersättningen och sjukkasseersättningen. Även om socialdemokraterna kritiserat detta har de icke lagt fram något förslag för att utjämna detta. Det har man icke gjort vare sig i regeringsställning eller i opposition, och det är något att hålla i minne när man hör socialdemokraterna nu häftigt kritisera det förslag riksdagen nu uppmanas att anta.

Herr talman! Avsikten var att Gunnar Nilsson skulle ha deltagit i denna debatt, men på grund av att ärendet förskjutits flera dagar och han inte har möjlighet att vara här i dag, skall jag försöka ange hur man från den samlade fackföreningsrörelsen ser på denna fråga. Det är ett angeläget mål att hålla nere kostnaderna för arbetslöshetsförsäkringen. Det finns också ett bra sätt att göra det på, nämligen att hålla nere arbetslösheten. Det är detta som är grundproblemet — Sveriges allt högre arbetslöshet. Regeringen brukade tidigare försvara sig mot anklagelserna att ha accepterat en högre arbetslöshet med konstaterandet att arbetslösheten i Sverige inte har ökat i samma takt som i andra jämförbara länder. Vi har hört det argumentet också under dagens debatt. Det är sant, men ändå inget försvar. För den argumentationen bygger på att man ser det som en uppoffring att bekämpa arbetslösheten och att den lätta vägen hade varit att följa den ekonomiska politik som förs i flertalet andra industriländer. Det menar jag är en grundläggande felsyn. Att bekämpa arbetslösheten, även till priset av budgetmässigt stora ekonomiska utlägg, är i själva verket en långsiktig sparpolitik och den självklart klokaste vägen. Att betala människor för att inte arbeta kan aldrig vara en bättre resursanvändning än att betala dem för att arbeta. Den sanningen gäller så mycket mer som vi vet att det i vårt samhälle finns en mängd behov som inte är tillgodosedda. Det kant.ex. aldrig vara vettigt att låta en arbetslös gå hemma och känna sig onödig, med risk för att vederbörande drabbas av psykiska och sociala problem, samtidigt som man på långvårdssjukhuset intill tvingas bädda ner de gamla mitt på dagen därför att man inte har tillräckligt med personal för att ta hand om dem — när man ändå får betala den arbetslöse. Sätter man den arbetslöse i jobb inom vården, flyttas visserligen kostnaden från ett konto till ett annat, men den blir knappast högre — och på köpet får vi fler människor som ges en mer människovärdig tillvaro. Jag vill alltså kraftigt protestera mot varje dragning av politiken åt ett håll som innebär accepterande av högre arbetslöshet. Men dess värre måste jag konstatera en mängd sådana tendenser. Det är obestridligt att vi under det senaste året har fått uppleva en rad negativa rekord för tiden efter andra världskriget: Antalet öppet arbetslösa har slagit rekord. Antalet arbetslösa ungdomar har slagit rekord. Antalet arbetslösa A-kassemedlemmar har slagit rekord. Antalet kvarstående lediga platser har slagit ett kvalificerat bottenrekord. Då skall vi samtidigt vara på det klara med att en rad oroande tendenser inte syns i dessa siffror. Allt fler tvingas arbeta deltid, mot sin vilja. Allt fler förtidspensioneras, otvivelaktigt till en del av arbetsmarknadsskäl. Allt fler försvinner ur arbetskraften, därför att de har gett upp de tröstlösa försöken att söka jobb. Skulle vi räkna med dessa människor, skulle arbetslösheten otvivelaktigt ligga en bra bit över 4 96. Allt fler utförsäkras ur A-kassesystemet och t.o.m. ur systemet med kontant arbetsmarknadsstöd och tvingas följaktligen leva på socialhjälp. Att regeringen hade kunnat motverka detta är helt klart. Obestridligen har man sagt nej till en rad krav, från arbetsmarknadsstyrelsen, från de fackliga organisationerna och från oppositionen i riksdagen. Visst är det sant att AMS aldrig har fått alla pengar man har begärt, men att det kan försvara en lägre satsning på arbetsmarknadspolitik än i ett läge då arbetslösheten var mindre —det kan jag aldrig förstå. Det kan bara vara oro för de siffermässiga utläggen för arbetsmarknadspolitik som fått regeringen att säga nej till satsningarna. Och då menar jag att man lurar sig själv att tro att man sparar pengar genom att acceptera en högre arbetslöshet. Sanningen är att man på detta sätt slösar bort alla de viktiga resurser som produktivt arbetande människor kan åstadkomma. Men det finns en risk till med regeringens agerande, och det är att man väcker reaktioner mot de arbetslösa. När konkurrensen om jobben och risken för arbetslöshet ökar, samtidigt som lönerna sjunker och sociala förmåner urholkas, finns alltid risken för onyanserade reaktioner hos människor som drabbas av problemen. Vi har sett det i länder som är hårdare drabbade än vårt eget land — hur de som oroas för framtiden vänder sin oro mot invandrare, som påstås ta deras jobb, mot arbetslösa, som påstås leva för gott på understöd osv. När regeringen nu riktar attacker mot arbetslöshetsförsäkringen riskerar man att underblåsa denna reaktion. Att man inte höjer ersättningen i takt med löneutvecklingen och inflationen måste tolkas så att regeringen anser att de arbetslösa lever på för hög standard jämfört med andra — annars skulle man väl ha valt att ta pengarna från någon annan grupp. Vidare underblåser man den felaktiga uppfattningen att man sparar mer genom att försämra arbetslöshetsersättningen än genom att bekämpa arbetslösheten. Detta senaste förslag är dess värre bara ett fullföljande av en politik som har förts i flera år. Ända sedan 1977 har arbetslöshetsersättningens värde stegvis urholkats. För vissa grupper utgör ersättningarna nu endast hälften av tidigare lön. Samtidigt som arbetslösheten drabbar allt fler blir det alltså allt dyrare att vara arbetslös. Och den utvecklingen är medvetet framdriven av regeringen och riksdagsmajoriteten, eftersom både oppositionen och A-kassorna själva gång på gång har krävt större höjningar av beloppen men fått nej. Det vore intressant att få regeringens ideologiska förklaring till att de arbetslösa skall drabbas, inte bara av lika stora försämringar som andra grupper i samhället utan av större försämringar. Och det vore intressant att få veta varför just detta trygghetssystem, A-kasseersättningarna, skall urholkas mer än alla andra trygghetssystem. Och framför allt: Varför kräver regeringen stora ekonomiska uppoffringar av dem som redan drabbas ohyggligt hårt av själva arbetslösheten, men vräker ut diskutabla miljardförmåner till företag, aktieägare och höginkomsttagare? Det var cyniskt, Alf Wennerfors, att jämföra de arbetslösas och fackföreningsrörelsens krav på högre ersättning med att begära rysk kaviar. Mer cyniskt kan man inte uttala sig i en så här allvarlig fråga. Ur facklig synpunkt blir man än mer förundrad över regeringens agerande när man studerar förslagen till försämringar av bidragen till A-kassorna. Man drar in bidrag på flera hundra miljoner till A-kassorna, just när dessa solidariska bidrag behövs mer än någonsin. Samtidigt erbjuder man möjligheten att höja ersättningarna till de arbetslösa, om de fackliga medlemmarna själva betalar vad det kostar. Därmed åstadkommer regeringen flera saker: Man skapar väldiga orättvisor. Visserligen kommer säkert kassor med låg arbetslöshet bland medlemmarna och med god ekonomi att kunna ge större ersättningar, men de hårdast drabbade kassorna kommer inte att ha en chans. Vad finns det för rimligt skäl till denna orättvisa? Man lyfter bort bördor från skattebetalarna i allmänhet för att i stället lyfta över dem antingen på de fackliga medlemmarna eller på de fackliga organisationernas redan försvagade ekonomi.

Därmed är regeringens förslag antingen en direkt attack mot de fackliga organisationernas möjlighet att upprätthålla sin verksamhet och en lika direkt attack mot löntagare som redan har drabbats av reallöneförsämringar eller ännu en attack mot de arbetslösa. Något ytterligare alternativ gives inte. De som slipper betala är icke A-kasseanslutna företagare, förmögenhetsägare osv. Vad motiverar denna skandalöst orättvisa omfördelning? Man skapar en risk för att löntagare ställer sig utanför A-kassorna. I tider av sjunkande reallöner är det inte säkert att alla har råd med allt dyrare avgifter för att kunna få nytta av en alltmer urholkad arbetslöshetsförsäkring. Vad ser regeringen för positivt i en sådan utveckling? Herr talman! Än mer orimligt blir detta mot bakgrund av att regeringen flera gånger under de senaste åren har lovat att införa en allmän arbetslöshetsförsäkring. Jag kan möjligen förstå att man på grund av ekonomiska problem skjuter på förverkligandet av det löftet. Men hur man kan driva igenom förslag som går i precis motsatt riktning — förslag som gör försäkringen allt mindre allmän, allt mindre samhällsstödd och allt mindre trygghetsskapande — begriper jag inte. Det måste betraktas som ett grovt löftesbrott, därtill kanske som det mest fackföreningsfientliga av regeringens löftesbrott. Min förhoppning är att detta öppnar ögonen hos alla arbetslösa och alla A-kassemedlemmar, som nu allt tydligare bör inse att regeringens politik är direkt riktad mot dem. Det enda sättet att ändra på det är att byta regering. Herr talman! Jag vill rikta en personlig maning från landets fackliga organisationer och Arbetslöshetskassornas samorganisation till riksdagens ledamöter, särskilt till alla dem som är fackligt anslutna medlemmar: Avvisa detta cyniska regeringsförslag och förpassa det till papperskorgen!

Herr talman! Jag vill också instämma med Gertrud Sigurdsen i den första delen av hennes anförande — den mer principiella uppläggningen av anförandet, som var utomordentligt väl avvägt och där, såvitt jag förstår, vi inte har motstridiga synpunkter. Sedan riktade Gertrud Sigurdsen de flesta av sina frågor till regeringen, och eftersom arbetsmarknadsministern befinner sig i kammaren lär hon få svar av honom. En del utfall riktades också mot utskottet. Jag skulle bara helt stillsamt vilja påminna Gertrud Sigurdsen om vad jag sade i mitt första inlägg, nämligen att vi egentligen inte är så oense som vi borde vara för att det skulle passa väl med Gertrud Sigurdsens attacker mot utskottet. Vi är överens med socialdemokraterna om att avstängningsreglerna skall skärpas. Vi är överens med socialdemokraterna om att kravet på storleken av fonderna skall minskas. Vi är överens med socialdemokraterna om att överkompensationer skall hindras. Och vi är överens med socialdemokraterna om att en jämkning av reglerna för utbildningsbidrag skall kunna komma till stånd. På flera centrala områden har vi en samlad och enhetlig syn. Jag tycker att det finns anledning att lägga in detta som en avvägning mot de hörbart häftiga utfall mot utskottet som Gertrud Sigurdsen här gjorde. Mot slutet av Gertrud Sigurdsens anförande slog det igenom att hon egentligen tyckte att de arbetslösa rent ekonomiskt var en misshandlad grupp när det gällde ersättningen, dvs. att den låg på en alltför låg nivå. Till det kan man naturligtvis säga att ersättningen aldrig kommer upp i en helt tillfredsställande nivå. Men eftersom Gertrud Sigurdsen efterlyste ideologiska motiv, skulle jag vilja fråga henne: Vilka ideologiska motiv har socialdemokraterna för att godta skillnader mellan ersättningen enligt sjukförsäkringen och den ersättning som A-kassorna betalar ut? Det kunde vara intressant att i kammaren få svar också på den frågan.

Herr talman! Får jag först beklaga att jag inte var här i kammaren när denna debatt tog sin början. Det är så mycket mer beklagligt som jag bokstavligen väntat både natt och dag på att den skulle börja. Jag beklagar också att debatten kom att infalla så, att Gunnar Nilsson inte kunde delta i den. Jag vill börja med att påpeka att såväl Gunnar Nilsson som Sivert Andersson och Lars Ulander ursprungligen var anmälda på talarlistan och att nu även Gertrud Sigurdsen, också hon med LO-förankring, har talat i debatten. Detta visar ju att frågan är av utomordentligt stort intresse för löntagarorganisationerna. Låt mig också ta upp frågans betydelse inför nästa avtalsrörelse. Jag vill utan prut medge att jag inser att den ändring som regeringen föreslår och som jag hoppas att riksdagen nu fastställer när det gäller arbetslöshetsförsäkring — och ännu mer så när det gäller sjukförsäkringen — är försvårande inslag i nästa avtalsrörelse. Det vore dumt att förneka det. Det är så dels därför att besparingarna direkt eller indirekt påverkar köpkraften, dels därför att ändringarna ställer krav på uppföljande beslut hos organisationerna själva. Denna insikt leder emellertid inte till slutsatsen att problemen hade kunnat undvikas. Det är nämligen inte i första hand var besparingarna görs som vållar problemen i avtalsrörelsen utan att besparingar över huvud taget måste göras. Teoretiskt finns det naturligtvis alternativ till besparingarna inom sjukoch arbetslöshetsförsäkringarna: t.ex. bostadsstödet, livsmedelssubventionerna eller mycket hårda personalreduktioner i förvaltningarna. Det hade emellertid fått lika stora effekter hos löntagarkollektivet i kronor räknat. Men de som kritiserar förslagen anvisar inga som helst alternativa besparingar. Alternativet är i stället nu som så många gånger förut skattehöjningar. Det är socialdemokraternas förslag par préférence. Det går naturligtvis inte heller löntagarna fria från. Socialdemokraterna föreslår en tvåprocentig momshöjning. Det betyder för en genomsnittlig barnfamilj ökade utgifter i storleksordningen 1 200 kr. Det har förvånat mig mycket mot denna bakgrund att LO, TCO-S, PTK, KTK, och vilka det är som har skrivit till riksdagsledamöterna när det gäller sjukförsäkringen och varnat dem för att bifalla regeringsförslagen på den punkten, inte också har skrivit och varnat för det socialdemokratiska förslaget om momshöjning. Det är ju så uppenbart att det, om det bifalls, skulle skapa svårigheter i avtalsrörelsen och urholka köpkraften för löntagarna. Statsmakterna kan inte avsäga sig friheten att förändra skattesatserna därför att det vållar problem inför en avtalsrörelse. Men att just nu höja momsen är så sällsynt feltänkt, när reallönerna har sjunkit och efterfrågan är för låg i ekonomin. Det är alltså ostridigt att besparingarna i statens affärer, oavsett var de genomförs, får effekter på folkhushållet som påverkar villkoren för avtalsrörelsen och där kan sägas innebära försvårande omständigheter. Men de besparingar regeringen föreslår medför mindre bekymmer än de skattehöjningar socialdemokraterna föreslår. Den här debatten gäller bl.a. frågan om ändrat statsbidragssystem för arbetslöshetsförsäkringen. Låt mig, trots att debatten pågått en stund, mycket kort få rekapitulera förslagets innebörd. I dag utgår statsbidrag i olika former till arbetslöshetskassorna. De täcker ca 92 Yo av kassornas utgifter. Denna andel har stigit successivt. År 1974, då riksdagen tog beslut om den nuvarande försäkringen, täckte statsbidraget ca 80 26. Resten täcks av egenavgifter och ränteintäkter. Det finns anledning att säga detta, eftersom socialdemokrater och vpk-are här i debatten och vid många tidigare tillfällen medvetet — vad jag kan förstå — talar om att förslaget innebär en försämring för de arbetslösa. Förslaget har sannolikt den indirekta följden att det medför ökade medlemsavgifter för alla som är försäkrade, medan det betyder ökad ersättning för de arbetslösa. Jag tycker att man borde kunna begära att åtminstone utskottets ledamöter hade detta klart för sig. Utvecklingen av statsbidraget kan betyda att medlemsavgifternas andel av försäkringskostnaderna i reala termer ökar. Man skall då komma ihåg att bidraget från medlemsavgifterna har sjunkit från 20 90 1974 till ungefär 8 96 i dag. Den ändring av statsbidraget som regeringen nu föreslår innebär alltså att statens ansvar återförs till vad det var 1974. Det anmärkningsvärda är att socialdemokraterna opponerar mot detta. Det man själv föreslog 1974 och då lanserade som en stor reform anser man i dag vara en upprörande ordning. Det är emellertid inte bara så att medlemsavgifterna kraftigt kunnat minskas i reala termer genom att vi låtit staten ta en allt större del. Det är t.o.m. så att avgifterna i absoluta tal har sänkts. 1975 var t.ex. avgiften till Byggnads kassa 180 kr. 1981 var den 84 kr. — i löpande penningvärde alltså mer än en halvering. I realvärde är avgiften i dag 25 20 av den som uttaxerades av Byggnads medlemmar 1975, dvs. under den socialdemokratiska regeringstiden. På liknande sätt förhåller det sig i arbetsledarnas, akademikernas, Beklädnads, fabriksarbetarnas, industritjänstemännens, kommunaltjänstemännens och statstjänstemännens kassor. Medlemsavgifterna har sjunkit som en följd av att statens ansvar för finansieringen har ökat. Det är mot den här bakgrunden man skall se den ändring vi föreslår. Om kassorna väljer att täcka bortfallet med höjda medlemsavgifter, så betyder det ungefär en fördubbling av medlemsavgifterna. Det låter dramatiskt. Men det betyder alltså att man återgår till det värde medlemsavgifterna hade 1974 —- oftast inte ens det. Nu har emellertid kassorna möjlighet att täcka en del av bortfallet med fonderade medel. Kassorna måste ha fonder för att klara plötsliga påfrestningar. Men fonderna är genomsnittligt dubbelt så stora som de behöver vara för att man skall uppfylla lagens krav. Regeringsförslaget innebär dessutom att kravet på fondering sänks. Kassornas fonder har växt kraftigt under senare år. Samtidigt som medlemsavgifterna har kunnat sänkas har alltså fonderna vuxit. Så gott som samtliga kassor har i dag mycket mer pengar fonderade per medlem än 1975. Fonderna har alltså byggts upp med skattemedel och inte med medlemsavgifterna. Ränteintäkterna uppgår i dag till 120 milj.kr. Om, trots att så mycket medel finns reserverade i fonderna, kassorna väljer att höja medlemsavgifterna för att täcka bortfallet av statsbidrag — och det är kassorna själva som skall ta de besluten — så blir effekten ändå måttlig. Det har redan påpekats här i debatten, men låt mig ändå exemplifiera det ytterligare. Enligt beräkningar skulle t.ex. avgiften till Metalls kassa behöva fördubblas från 8 till 16 kr. per månad, för Byggnads från 7 till 14 kr. För Byggnads skulle det alltså betyda 168 kr. per år. Det kan jämföras med att avgiften 1975 var 180 kr. per år. Nu är emellertid dessa avgifter avdragsgilla i deklarationen. Det betyder att nettoeffekten för den enskilde är mindre än hälften. En höjning medt.ex. 8 kr. per månad, som för Metall, betyder netto mindre än 4 kr. per månad eller ca 45 kr. per år. Trots att höjningarna sannolikt behöver bli något större på tjänstemannasidan, blir nettoeffekten till följd av högre marginalskatt lägre. För en genomsnittlig heltidsarbetande TCO-medlem som är medlem i kommunaltjänstemännens kassa, blir nettoeffekten ca 3:50 kr. per månad. Det kan vara skäl att hålla de här storheterna i minnet när man hör kritikerna lägga ut texten. Jag har vid något tillfälle sagt att det handlar om en ökad kostnad per medlem och månad som motsvarar vad ett cigarettpaket kostar. Om man räknar netto efter skatt är det inte ens så mycket — då är det snarare fråga om snuspengar. Nå, men de arbetslösa drabbas ju, sägs det, nu senast upprepat här i debatten av fru Sigurdsen. Det är inte sant. De arbetslösa får tvärtom höjd ersättning, från 210 kr. per dag till 230 kr. Om kassorna så önskar kan de sätta ersättningen ännu högre. Vi föreslår nämligen att kassorna inte längre behöver stå under statsmakternas förmynderskap utan ger dem rätten att själva bestämma hur hög ersättningen bör vara. Men statsbidraget föreslås utgå från en beräknad högsta ersättning av 230 kr. Denna höjning betyder att de arbetslösa kan ges kompensation för inflationen sedan det förra beslutet den 1 april 1981. Låt mig summera: Vi föreslår en besparing som innebär att alla medlemmar kan få en höjning av avgiften som uppgår till några kronor per månad. Den besparingen gör det möjligt att föreslå att de som är arbetslösa får en höjning av ersättningen som motsvarar flera hundra kronor per månad. De som har arbete tar på sig en liten börda för att de som inget arbete har skall få det bättre. Det kallar jag för solidaritet. Men måste man över huvud taget spara på arbetslöshetsförsäkringen? Är det kanske bättre att i stället höja arbetsmarknadsavgiften, som socialdemokraterna föreslår? Också det kan vara värt en jämförande beräkning. Jag antar att löntagarnas organisationer inte skulle försumma att förhandla hem det utrymmet, om det inte tas i anspråk för höjd arbetsgivaravgift. Det betyder att bruttolönerna utan avgiftshöjning kan bli en halv procent högre. För en genomsnittlig LO-medlem betyder det ungefär 325 kr. per år eller 153 kr. netto efter skatt och för en genomsnittlig TCO-medlem 450 kr. per år eller 166 kr. netto. Detta går man miste om, om denna avgift höjs. Med regeringens förslag blir alltså nettoeffekten en ökad kostnad på 45 kr. per år för en genomsnittlig LO-medlem. Med socialdemokraternas förslag blir det ett inkomstbortfall på 153 kr. per år. Socialdemokraternas förslag är alltså tre gånger så ogynnsamt för en LO-medlem som regeringens förslag. Motsvarande för TCO-are är 40 kr. resp. 166 kr. Socialdemokraternas förslag är fyra gånger så ogynnsamt för TCO-are som regeringens förslag. Att mot den här bakgrunden beteckna regeringsförslaget som fackföreningsfientligt faller på sin egen orimlighet. Den omläggning av statsbidraget vi föreslår skapar emellertid övergångsproblem. Vissa kassor klarar denna omläggning sämre än andra. Vi har förutsett det. Regeringen har därför möjlighet att utge ett särskilt stöd till de kassor som får svårt att klara denna omställning. Låt mig också något kommentera förslaget till ändrade regler för avstängning i fall då arbetslösheten anses självförvållad. Dessa regler är i huvudsak tillämpliga dels om man själv säger upp sig från en fast anställning, dels om man inte tar ett lämpligt arbete som förmedlingen anvisar. Jag konstaterar att en stor majoritet ställer sig bakom den ändring som innebär att en arbetslös skall stå till arbetsmarknadens förfogande för att den normala avstängningstiden skall gälla — i annat fall förlängs avstängningstiden. Regeringen anser det dessutom lämpligt att förlänga den normala avstängningstiden från fyra till sex veckor. Jag vill som bakgrund till det förslaget erinra om att arbetsmarknaden präglas av betydande obalanser — inte bara så att antalet lediga platser är mindre än utbudet av arbetskraft, det är också många gånger svårt att passa ihop de lediga platser som trots allt finns med de arbetslösa. Arbetsförmedlingen har här en svår uppgift, och dess arbetsbelastning är stor, trots de mycket stora resurser som har tillförts förmedlingen sedan mitten av 1970-talet. I propositionen om arbetsmarknadspolitikens framtida inriktning, som riksdagen antog för ett år sedan, framhöll jag att samhället, de arbetssökande och arbetsgivarna alla har ett ansvar för att arbetsmarknaden skall fungera. Det innebär bl.a. att arbetslösa bör vara beredda att ge avkall på en del av de krav de ställer för att de skall kunna få arbete fortare. Avstängningsreglerna tillämpas i allmänhet relativt mjukt. Avstängningstidens förlängning med två veckor innebär inte att någon måste ta ett arbete som man inte skäligen kan begära att vederbörande skall kunna acceptera. Herr talman! Det förslag till ändring av statsbidraget som det nu är fråga om innebär en betydelsefull besparing. Besparingen är dock utlagd så att de svaga, i det här fallet de arbetslösa, skyddas. Alternativet med avgiftshöjning visar sig ge större intäktsbortfall. Om socialdemokraterna vill skydda löntagarnas köpkraft bör de bifalla regeringens förslag.
Herr talman! Den här debatten blev något ovanlig, och skälet är att arbetsmarknadsministern inte kunde vara här. Jag skall inte anklaga honom för det. Men det blir litet av kakafoni eller tårta på tårta, eftersom debatten i stort sett rört sig omkring de frågor som arbetsmarknadsministern har tagit upp. Han konstaterar ändå till att börja med att det förslag som regeringen har lagt fram är ytterligare en sten i vägen för avtalsförhandlingarna. Regeringen är mycket duktig när det gäller att lägga hinder i vägen för en lugn avtalsuppgörelse, och det här förslaget har förmodligen bara kommit av gammal vana. Ingemar Eliasson gör stort nummer av finansieringen av vårt förslag från socialdemokratiskt håll. Han säger att om man går från 0,8 till 1,3 så händer det en massa saker. Men vad händer om man inte finansierar en vettig uppläggning av dagersättningar till de arbetslösa? Vad händer om man inte ser till att finansiera statsbidrag till arbetslöshetskassorna? Man gör här som beträffande sjukförsäkringen — man övervältrar helt enkelt ansvaret och bördorna på en viss grupp. Här gäller det de arbetslösa. Tidigare var det de sjuka som skulle få bära bördorna. Det är en politik som Ingemar Eliasson givetvis får stå för, och han får också möta väljarna när det gäller detta. Men vi kommer naturligtvis inte att vara med på det som föreslagits — det är en omvänd solidarisk politik. Man tar helt enkelt inte hand om de människor som verkligen behöver samhällets stöd. Sedan sägs att detta är ett bra förslag därför att de arbetslösa får si och så mycket i ersättning. Vad det är fråga om, Ingemar Eliasson, är faktiskt att ni harlagt fram ett förslag som innebär att en arbetslös får 40-50 96 av utgående lön, och det skall han leva på. Dessutom skall han finna sig i att han inte har ett arbete att gå till, och han vet inte när han kan få ett arbete. Vi kunde höra i radio klockan halv ett i dag att det berättades om nya friställningar runt om i landet. De människorna skall naturligtvis ta med sig Ingemar Eliassons ord om att de kan få finna sig i att få en spottstyver sig tillkastad — därför att vi inte kan plocka bort en halv procent från arbetsgivarna. Det här är en orimlig politik, och den får ni naturligtvis själva stå till svars för. Men vi kommer aldrig att acceptera den. Jag sade tidigare, och jag upprepar det: Det här kommer att förändras om valet utfaller till socialdemokratisk favör.
Herr talman! Bara några kommentarer till arbetsmarknadsministerns inlägg. För det första skall inte försämringarna för de arbetslösa ses bara med utgångspunkt i förhållandena i dagsläget — detta är finalen på en lång tids försämringar för de arbetslösa. Effekten av att höja gränsen för arbetslöshetsförsäkringen till enbart 230 kr. blir en urholkning — eller en försämring. Välj vilket begrepp som helst — det är under alla förhållanden en för låg gräns. För det andra: När det gäller höjning av medlemsavgifter kan naturligtvis arbetsmarknadsministern svära sig fri från all övrig verksamhet i det här landet och från omvärlden — han brukar förflytta sig till omvärlden i andra fall. Man kan givetvis räkna krona för krona på det här området, men då skall man också se på vad som egentligen har hänt för de arbetare som nu skall belastas med denna medlemsavgiftshöjning. Vad har de fått? De har fått ökningar av sina levnadsomkostnader på varje område. Föregående vecka infördes, på förslag av regeringen, s.k. karensdagar, som innebär en utgiftsökning. Det är i det perspektivet man skall se de här utgiftsökningarna. Solidaritet mellan arbetare talas det om. Det är solidaritet i borgerlig tappning att de arbetande är solidariska sinsemellan. Men arbetarrörelsen utkräver solidaritet av dem som är välbeställda i samhället i dag. Arbetarrörelsen tar alltid i sista hand solidariteten i egna händer, och det får den göra när den borgerliga politiken eller kapitalet utarmar de arbetande. Arbetslösheten ökar i dag. Det är en realitet. Jag har inte sett att regeringen har kommit på något bra recept för att minska den. Samtidigt urholkas ersättningen. Då finns inget godtagbart alternativ, i varje fall inte socialdemokraternas. Men jag kanske får upprepa vpk:s besparingsalternativ när det gäller finansieringen: Titta litet på subventionerna när det gäller aktiefondssparandet. Titta på miljardrullningen till JAS. Tag krafttag mot skatteflykten och skattefusket. Där finns mycket pengar. Jag är inte heller ense med socialdemokraterna om att man skall gå momsvägen, men man kan fundera över de 10 miljarder som marginalskattereformen ger och som kommer att ge mycket litet till de grupper som kanske blir arbetslösa eller dem som skall betala. Låt mig allra sist beröra avstängningsreglerna. Nog är det utmanande — i nuvarande läge, med det låga utbud av arbete som finns — att skärpa avstängningsreglerna. Man riskerar en utförsäkring, som kommer att drabba kommunernas sociala budgetar framöver. De som inte uppfyller reglerna blir helt enkelt ställda utanför arbetsmarknaden och får tas om hand av kommunerna.

Herr talman! Får jag, liksom Elver Jonsson, instämma i en passus i Gertrud Sigurdsens anförande: att det första och bästa sättet att hålla nere kostnaderna i samband med arbetslöshetsersättning är att hålla nere arbetslösheten. Det är också därför som den helt övervägande delen av den budget som vi har till förfogande för arbetsmarknadspolitiken används för att ge utbildning och arbete. Bara en eller två kronor per tia av den här budgeten används för arbetslöshetsersättning. Resten används ju för sysselsättningsskapande åtgärder. Som jag många gånger tidigare har påpekat gäller i de flesta andra länder det motsatta förhållandet. Det är alltså på det nämnda sättet som vi i första hand skall gå till väga, och därför har vi vid flera tillfällen ökat insatserna i kampen mot arbetslösheten. Det är också ganska betecknande att man, när man på socialdemokratiskt håll vill påvisa att det satsas ännu mer under vissa år, måste välja år då folkpartiet höll i rodret i arbetsmarknadsdepartementet — alltså inte något år när socialdemokraterna styrde och ställde. En jämförelse med ett sådant år skulle nämligen inte utfalla till socialdemokraternas fördel. Gertrud Sigurdsen sade att det slagits en serie rekord och räknade upp ett antal. Jag måste hålla med om att vi dess värre har en mycket kärv arbetsmarknad. Men det kan vara värt att komma ihåg att vi på tal om arbetslöshetsrekord med en tusendel slog det rekord som socialdemokraterna innehade från år 1972, rekordet satt vid en kris som skapades av den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Det nya rekordet har däremot satts till följd av omvärldens tryck på den svenska ekonomin. Det kan också vara värt att komma ihåg att, under den tid som har förflutit sedan socialdemokraterna lämnade regeringsrodret, antalet sysselsatta har ökat och att antalet handikappade i arbetet alltjämt ökar. Det finns nu också klara tecken på att vi som en följd av regeringens ekonomiska politik ändå är på väg upp ur den här svåra krisen. Vi måste emellertid ha en arbetslöshetsförsäkring och en ersättning som klarar individerna i ett arbetslöshetsläge då de inte omedelbart kan beredas annan sysselsättning. Det finns en risk, säger Gertrud Sigurdsen, att några skulle kunna dra slutsatsen att de kan vara utan arbetslöshetsförsäkring. Jag tycker att personerna i fråga i det läget drar en felaktig slutsats. Det stämmer ju inte heller riktigt med den beskrivning som socialdemokraterna och vpk gör av regeringens ekonomiska politik. Skulle vederbörande ställa sig utanför kassan, måste vederbörande ha gjort bedömningen att utsikterna att bli arbetslös har minskat. Är utsikterna att bli arbetslös så stora som socialdemokraterna vill låta påskina, finns det ju all anledning att vara med i en arbetslöshetskassa. Jag beklagar att vi inte har haft ekonomiskt utrymme för att införa en allmän arbetslöshetsförsäkring, en reform som har funnits i folkpartiets program under snart sagt årtionden. Det var ju synd att Gertrud Sigurdsen inte tyckte att vi skulle införa en sådan reform på den tiden då det fanns ett ekonomiskt utrymme och då Gertrud Sigurdsen dessutom hade möjlighet att föreslå detta i regeringen. Men att det skulle vara en fackföreningsfientlig politik att inte nu genomföra reformen har jag svårt att förstå. I så fall måste ju också den socialdemokratiska regeringen ha bedrivit en fackföreningsfientlig politik — arbetslöshetsförsäkringen infördes ju inte på den tiden. Och så eftersläpningen av ersättningen, som många gånger har diskuterats här i kammaren. Det är anmärkningsvärt hur ivriga socialdemokraterna är att nu i opposition ta itu med problem som de inte löste när de var i regeringsställning. Det här är ett sådant problem. Den stora eftersläpningen inträffade under åren 1974—1976 till följd av att löneutvecklingen då var mycket snabb. Eftersläpningen i förhållande till inkomsten blev alltså väldigt stor. Det är mycket begärt att vi i den ansträngda ekonomi som vi nu har skall kunna hämta in det som försummades under de åren. Vi har emellertid försökt att hålla jämna steg med löneutvecklingen. Det är också anledningen till att vi, sedan folkpartiet kom med i regeringen, vid ett flertal tillfällen har återkommit till den här frågan och föreslagit en höjning av ersättningen. Nu gör vi det igen, och det är också nu motiverat av den urholkning som har skett till följd av inflationen sedan den förra höjningen den 1 april 1981. Jag har svårt att förlika mig med den beskrivning som också Lars Ulander gör sig skyldig till när det gäller förslagets innebörd. Han säger att vi rullar över bördan på de arbetslösa. Vad det handlar om är att alla försäkrade tar på sig en i kronor räknat mycket liten ekonomisk uppoffring för att de arbetslösa skall kunna få en bättre ersättning. Skall det vara så svårt att ge förslaget en rättvisande skildring? Lars Ulander är ju en hederlig och sansad person. Åtminstone från Lars Ulander räknar jag med att kunna få en beskrivning som stämmer med förslagets innebörd. Om man måste förvanska förslaget för att få angreppsytor tyder det närmast på att förslaget är svårkritiserat från socialdemokraternas håll. Lars Ulander talar också om stenar som rullas in i avtalsrörelsen. Vad jag har försökt visa med mina räkneexempel är att de stenar som regeringen rullar in är långt mindre, långt lättare att klara av, än de stenar — eller bördor, vilket bildspråk vi nu vill använda — som socialdemokraterna vill rulla in. Både förslaget till momshöjning och förslaget till avgiftshöjning urholkar löntagarnas köpkraft mer än de besparingar som vi har föreslagit och blir svårare att kompensera i en avtalsrörelse. De är alltså större stenar — för att återigen använda Lars Ulanders bildspråk — än de regeringen har föreslagit. "ens förslag handlar alltså om en omfördelning från dem som har arbete och kan klara av att bära något mer till de svaga, de som inget arbete har, för att deras ersättning skall kunna förbättras. Den enda anledningen till att regeringen inte har kastats ur sadeln till följd av detta förslag är, säger Lars-Ove Hagberg, LO:s vägran att utlysa en politisk generalstrejk. Det visar bara att LO har förstått innebörden i parlamentarisk demokrati och att vpk inte har gjort det. Och det förvånar mig inte.
Herr talman! Ingemar Eliasson började med att instämma i vad Gertrud Sigurdsen sade om att det bästa är att hålla arbetslösheten nere och därigenom få lägre utgifter för arbetslöshetskassorna. Låt mig citera ur Veckans Affärer den 21 maj: Där står följande: ”Det finns inte längre samma ambitionsnivå inom regeringen att hålla den öppna arbetslösheten nere som t ex under lågkonjunkturåren 1977-1979. Det framgår av beräkningar som Veckans affärer gjort.” Något längre ner säger man: ”På samma sätt har det skett en drastisk ökning av den andel av Arbetsmarknadsstyrelsens budget som går till kontant arbetslöshetsersättning medan andelen av budgeten som går till sysselsättningsskapande åtgärder har minskat.” Detta är ingen tidning som brukar föra någon socialdemokratisk propaganda. Men det är ett konstaterande som jag tycker att arbetsmarknadsministern skulle kommentera. Ingemar Eliasson går sin vana trogen tillbaka till 1972. Men skillnaden mellan dagens politik, som vi har fått refererad från Veckans Affärer, och politiken 1972 är att den dåvarande socialdemokratiska regeringen stenhårt, månad för månad, tryckte tillbaka arbetslösheten. Vad vi upplever i dag är ju tvärtom att vi får en ökad arbetslöshet. Om vi ser på motsvarande månad förra året, så finner vi att det har blivit en mycket stor ökning av arbetslösheten. Sedan skulle jag också i likhet med Ingemar Eliasson vilja uppmana alla att se till att de tillhör både sin fackförening och sin arbetslöshetskassa. På grund av den politik som regeringen bedriver är det helt nödvändigt att man är försäkrad, så att man inte hamnar direkt under isen. Så kommer vi in på vad det egentligen är fråga om. Ingemar Eliasson säger att man rullar över bördor. Ja, visst gör man det. Vi vet att en arbetslös i dag får mellan 40 och 50 96 av den lön han hade när han blev ofrivilligt arbetslös. Han tvingas sänka sin standard på ett hårt och hänsynslöst sätt. Och vad är detta annat än att man rullar över bördor? Det är ingenting att resonera om — följden blir ju den. När man då talar om skillnaden mellan 230 och 280 kr., så gäller det ju faktiskt 50 kronors skillnad. Och dessa 50 kr. är naturligtvis mycket värdefulla för den människa som hamnar i den här otrevliga situationen. Arbetsmarknadsministern borde väl ändå kunna erkänna att detta drabbar de arbetslösa, de KAS-berättigade och andra. Dessutom överför ni ju från samhället till den enskilde 430 milj.kr. mindre i form av minskade statsbidrag.